Herr talman! Faktum är att NSG har många mycket duktiga geologer. Men ledningen, som under den period som här diskuteras har fattat besluten om var prospektering skall ske, har inte valt ut de områden som varit mest lovande. Man har gått efter andra kriterier och därför har resultatet blivit magert, vilket konstateras bl.a. av riksdagens revisorer. Mittnordenprojektet berör fyra län. Samtliga fyra länsstyrelser har uttalat sig för projektet. Man pekar på den stora betydelse exempelvis ur planeringssynpunkt, naturresurssynpunkt, miljösynpunkt och näringslivssynpunkt som projektet tillmäts. Samtidigt finner länen att projektet är av sådan omfattning att statlig direktfinansiering är en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras. Detta är klara besked dels om den vikt som man fäster vid deltagandet i projektet, dels om konstruktionen av finansieringen. En medverkan i Mittnordenprojektet förutsätter alltså en statlig finansiering. Att försöka skjuta över finansieringsansvaret, som socialdemokraterna gör, på länsorgan och kommuner är orealistiskt. Det leder bara till att det inte blir något av projektet. Sveriges medverkan är avgörande för genomförandet av Mittnordenprojektet. Hur skall våra nordiska vänner tolka avhoppet när det gäller denna överenskommelse? Kommer de i fortsättningen att våga lita på Sverige? Danmark och Grönland deltar i dag i detta projekt som observatörer. Och nu sätter sig plötsligt Sverige hos dem på åskådarbänken. Genom regeringens underlåtenhet att fullfölja Mittnordenöverenskommelsen kommer vi förmodligen att från åskådarläktaren tvingas bevittna hur detta för framtiden så lovande projekt rasar samman. ”Mittnordenprojektets ofullbordade” kommer att gå till historien som en socialdemokratisk fadäs anno 1989 — såvida jag inte lyckas övertyga kammarens ledamöter om att det bästa är att rösta för vår reservation.
Herr talman! Mats Lindberg betonade vikten av Mittnordenprojektet. Men han vill inte vara med och finansiera det hela. Det ansvaret vill han skjuta över på länsorgan och kommuner. Men att skjuta över en sådan här sak på kommuner måste vara totalt felaktigt. Berörda kommuner har redan nog av bördor. De regioner som projektet berör har dessutom inte någon bra skattekraft. I stället är skattekraften dålig i dessa kommuner. Således anser jag att staten också skall ta ett ansvar här. Att omdisponera 10 milj.kr. från NSG:s anslag måste vara mycket enkelt. Sedan till frågan om chefstjänsten. Jag tycker att det är mycket märkligt att man inte placerar denna i Malå utan på annat håll. När man startar en verksamhet måste chefen helt klart vara på plats redan från början. Det är ju också det mest naturliga. Det borde därför vara en självklarhet även för socialdemokraterna att tycka så.

Herr talman! Karl-Erik Persson drog en lans för Yxsjöberg. Själv har jag varit med om att i överstyrelsen för ekonomiskt försvar fatta beslut om att driften där skall stödjas. Volfram — lustigt nog används det svenska namnet tungsten runt om i världen, men i Sverige säger man volfram — är ju en utomordentligt viktig råvara för den svenska paradprodukten hårdmetall. Jag hoppas att Yxsjöbergs gruva kommer att hållas länspumpad även efter det att man upphört med driften där vid det kommande halvårsskiftet. Gruvan kan vid en framtida avspärrning utgöra en värdefull resurs för Sverige. I mitt huvudanförande glömde jag att yrka bifall till reservation 3. Motiveringen har redan framförts av Lars Norberg. Jag yrkar således bifall till reservation 3. Mats Lindberg säger att det inte nu finns någon anledning att ta upp frågan om Mittnordenprojektet dels därför att mineralråvarukommittén ännu arbetar, dels därför att han anser att projektet kan finansieras med hjälp av länens utvecklingspengar. Med den inställningen välter man ett konkret nordiskt samarbetsprojekt och sådana är det ju ont om. Jag hoppas således att kammarens ledamöter håller med mig om den saken vid kommande votering.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag håller med Lars De Geer när det gäller Yxsjöbruk och gruvan där. Enligt den information som jag har fått kommer gruvan även fortsättningsvis att vara länspumpad. Jag hoppas att det också blir så. Riktigt säker kan man nog aldrig vara när det gäller statens gruvor och verksamheten där framöver. Jag hade faktiskt räknat med att Mats Lindberg skulle hålla med mig i fråga om placeringen av Yxsjöbergs gruva. Det hade nämligen varit trevligt om utskottets representant kunde hålla med om att gruvan placerats i fel län. Gruvan ligger faktiskt i Örebro län — inte i Kopparbergs län, som det står i utskottets betänkande. Jag hoppas att Mats Lindberg tror på mina uppgifter. Motiveringen kan jag kanske återkomma till någon annan gång. Mats Lindberg talar om den svenska stålindustrin och gruvhanteringen. Han talar om frammarschen på detta område samt om behovet av en svensk gruvindustri. Det här är viktiga saker men om man inte har något åtgärdsprogram för den svenska gruvnäringen, finns det en risk för att denna dör ut. Om så sker, går man när det gäller den svenska gruvhanteringen miste om väldigt stora kunskaper. Därför tycker jag att det är litet konstigt att man inte försöker presentera ett åtgärdsprogram. Svenska gruvindustriarbetareförbundet har, såvitt jag vet, tryckt på. Man vill ha ett åtgärdsprogram, så att man vet hur problemen skall tacklas. De svenska gruvarbetarna blir ju äldre och äldre. I dag finns det inte någon som vill satsa på detta yrke. Det betyder att vi riskerar att förlora stora kunskaper på området. I grunden beror det på att det inte finns något konkret program för den svenska gruvindustrin. Som det nu är lever den mer eller mindre från den ena dagen till den andra. Det är inte tillfredsställande för en så stor och viktig näring. Jag kan hålla med om att frågan om markradonet är en kommunal angelägenhet, om det är kommunen som bygger. Men varför kan man inte, om det nu finns kunskaper som är tillgängliga på ett eller annat sätt inom SGU, se till till att kommunerna får del av de kunskaper som finns? Jag tycker inte att det är att blanda sig i en kommuns angelägenheter. I stället tror jag att det skulle vara ett stöd och en styrka om kommunen fick del av kunskaperna.

Herr talman! Jag undrar varför socialdemokraterna har missat finansieringen av Mittnordenprojektet. Detta projekt är en efterföljare till Nordkalottenprojektet som genomfördes åren 1980-1986. Det var ett mycket lyckosamt projekt och det påbörjades under den borgerliga regeringsperioden. Nordkalottenprojektet har väckt mycket stort intresse internationellt dels för sitt geovetenskapliga värde, dels som exempel på ett bra genomfört nordiskt samarbete. Nu när ett liknande, men ännu mer kvalificerat och allsidigt projekt skall genomföras säger socialdemokraterna plötsligt nej. De sviker, trots träffad överenskommelse i Nordiska rådet. Mittnordenprojektet är en angelägen regionalpolitisk satsning. Enligt det senaste numret av KommunAktuellt har regeringens regionalpolitik gett magert resultat. Socialdemokraternas paketpolitik, som är vanligt förekommande i valtider, och deras fagra tal om att hela Sverige skall leva gagnar inte dessa fyra berörda län tillnärmelsevis så mycket som en satsning på Mittnordenprojektet skulle göra. Här har vi ett brett upplagt projekt, som kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling på många områden i länen. Finns det då inte skäl att ställa upp och se till att projektet fullföljs?
Herr talman! Det verkar som om Mats Lindberg inte tror på mig. Jag skall därför komma med det slutliga beviset — hoppas jag. Jag råkar själv bo i den kommun där Yxsjöbergs gruva ligger, och kommunen heter Ljusnarsberg och ligger i Örebro län. Om det är ett sakfel i betänkandet eller inte kan jag inte bedöma, eftersom jag inte sitter i näringsutskottet, men det är i så fall inte första gången som näringsutskottet har gjort ett misstag. Jag blir litet orolig när man inte tar gruvindustrin på allvar, vilket man borde göra. Näringsutskottet råkade för något år sedan skriva att en gruva var öppen som hade varit nerlagd i flera år. Man har alltså visat en nonchalans när det gäller den svenska gruvhanteringen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 19 behandlas bl.a. motioner om inrättande av ett handelskontor i Moskva med filial i Baltikum. Till en början noterar jag att det är glädjande att ett enhälligt utskott vill göra en framställning till regeringen om att ett sådant kontor skall inrättas. Jag tycker dock att utskottet går onödigt långsamt fram. Detta ärende brådskar, om resultatet skall bli det som vi önskar i de motioner vi har väckt till årets riksdag. Handeln med Sovjet har tidigare varit ganska dålig. Sverige har haft en liten export och en något större import, men handeln har varit i liten omfattning med tanke på den stora marknad och det stora land Sovjet är så nära inpå den svenska gränsen. Vi ser redan nu hur övriga länder i Västeuropa och inte minst USA håller på att bygga upp handelssamarbete med Sovjet i ett mycket högt tempo. Det startas olika former av gemensamma projekt, med delägande från olika västeuropeiska företag, samproduktioner och handelsavtal, där länderna är mycket aktiva på den sovjetiska marknaden. Det är viktigt att handeln mellan öst och väst, mellan Sovjet och övriga västvärlden, utökas och fördjupas. Av strikt kommersiella skäl är det angeläget att handeln ökar, och det finns en hel del att göra för att förbättra handeln och därmed öka välståndet i resp. länder. Men det finns också ett annat, mer djupliggande politiskt skäl. Genom att öka handelsutbytet med Sovjetunionen och öka möjligheterna till olika former av samarbete och industriprojekt, ökar man öppenheten i det sovjetiska samhället och möjligheterna till avspänning i världen. Det är därför mycket viktigt att vi kommer till skott med och genomför etableringen av ett handelskontor i Moskva med en filial i Baltikum, som ur svensk synvinkel kanske ligger närmast till hands för att handeln snabbt skall utökas. Det är av den orsaken som vi från moderat håll har velat anslå 3,5 milj.kr. redan innevarande budgetår, för att man snabbt skall komma i gång. Jag hade i går förmånen att vara med på Industriförbundets årsmöte. Vid den efterföljande middagen hamnade jag bredvid en av de vice verkställande direktörerna i exportrådet, som kunde intyga att man var mycket angelägen om att få en mycket snabb etablering till stånd i Moskva. Man hade mycket höga förväntningar på att verksamheten inom kort tid skulle vara självfinansierande, och det var närmast fråga om att klara etableringskostnaden. Herr talman! Det är beklagligt att utskottet inte vill anslå de pengar som behövs för att påskynda denna etablering. Det är en av de mest angelägna investeringar som Sverige kan göra för dagen. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I årtusenden har människor utnyttjat Östersjön, för fiske och för sjöfart och nu alltmer även som avfallsplats — ett utnyttjande som verkligen hotar hela ekosystemets möjligheter att överleva. Den största enskilda förorenaren i Östersjön är den polska floden Wisla. Enligt vissa bedömningar kommer så mycket som 30-40 96 av de näringsämnen som hamnar i Östersjön från just Wislas nederbördsområde. Det säger sig självt att Sverige liksom övriga Östersjöstater har ett starkt intresse av att reningsinsatser i detta område verkligen kommer till stånd, och det snabbt. Östersjön har nämligen en mycket stor betydelse för alla folk som lever vid dess stränder. Behovet av reningsinsatser i Wislas nederbördsområde är överväldigande, och det är högst osannolikt att Polen av egen kraft och under nuvarande omständigheter skulle kunna klara av de enorma satsningar som behövs. Det är mot den bakgrunden som Wisla-projektet kommer in som ett slags Marshallplan på vattenvårdsområdet. Herr talman! Detta projekt har vuxit fram genom samarbete mellan den USA-stödda fonden för polskt jordbruk och Världsnaturfonden. Flera banker och kreditinstitut i olika länder är involverade liksom en rad vattenoch miljöforskare, även svenska forskare. Idén går ut på att man byter Polens utlandsskuld mot miljöinvesteringar i det förstörda och förgiftade området. Banker som köper andelar i den polska utlandsskulden säljer eller donerar i sin tur dessa andelar till Världsnaturfonden. Världsnaturfonden omvandlar i sin tur andelarna till lokal valuta och investerar pengarna i miljöförbättrande åtgärder i samarbete med den USA-stödda fonden för det polska jordbruket. Det som enligt folkpartiets mening är så intressant med Wisla-projektet är att det nu finns ett konkret projekt, som skulle kunna genomföras under internationell medverkan och i samarbete med en oberoende stiftelse med förankring på flera håll i polskt samhällsliv. Stiftelsen har etablerat kontakter både med forskare, med organisationer som är oberoende av regimen, t.ex. katolska kyrkan, och med den internationella finansvärlden. Enligt folkpartiets mening är det synnerligen angeläget att snabbt pröva möjligheterna till svensk medverkan i detta projekt. För svensk del finns det mycket stora miljövinster att hämta om Wisla-projektet skulle kunna drivas på ett framgångsrikt sätt. Svenskt miljökunnande och svensk miljöteknik kan också komma att tas till vara i projekt av detta slag. Wisla-projektets första etapp har inletts, och det är nu viktigt att ekonomiska garantier kan ges för fortsättningen. Projektet innebär alltså att man utnyttjar Polens väldiga skuldbörda i väst och så att säga byter andelar i utlandsskulden mot konkreta miljöinvesteringar i landet. Huvuddelen av den polska skulden till Sverige, om sammanlagt 2,5 miljarder, förvaltas i dag av exportkreditnämnden. Herr talman! Folkpartiet lanserar i sin partimotion om Sverige och miljöproblemen i öst ett förslag om att låta exportkreditnämnden, i likhet med privata banker, sälja andelar i den polska utlandsskulden till Världsnaturfonden. Vi menar också att regeringen skall pröva möjligheterna att inom ramen för den s.k. Parisklubben medverka till internationellt förankrade miljösatsningar av denna typ. Folkpartiets motion har mötts av många positiva reaktioner inte minst från polskt håll — även från officiellt sådant. Det internationella intresset för s.k. skuldbyten med miljövårdsinriktning växer snabbt. Bl.a. har den tyska regeringen förklarat sig beredd att efterskänka 1 miljon D-Mark av sin fordran på Polen i utbyte mot miljösatsningar. Tyvärr har inte majoriteten i näringsutskottet ställt sig bakom våra förslag. Den säger nej till ett konkret projekt som skulle kunna ha mycket stor betydelse för det fortsatta miljövårdsarbetet när det gäller att rädda Östersjön. Moderaterna räddar socialdemokraterna i denna fråga men miljön förlorar. De förhindrar ett svenskt stöd som skulle kunna möjliggöra meningsfulla miljösatsningar i Polen. Socialdemokrater talar gärna om behovet av internationella åtgärder men är sena att gå från ord till handling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reseration nr 6. Vi är glada över att centern, vpk och miljöpartiet stöder vårt förslag i denna reservation och förutsätter att även miljömedvetna socialdemokrater och moderater skall stödja den vid den kommande voteringen. Jag vill verkligen uppmana riksdagen att ge regeringen en skjuts framåt i denna viktiga fråga.

Herr talman! Det var ju ett glädjande beslut som näringsutskottet fattade då utskottet biföll Margaretha af Ugglas motion om utrikeshandelskontor i Moskva och samtidigt också biföll Lennart Petterssons motion i samma riktning. Att vi sedan inte ställde oss bakom finansieringen beror väl mera på att det är kutym att låta regeringen lägga fram förslag om finansieringen. Eftersom näringsutskottet är enigt i själva förslaget om handelskontor tyckte jag att det var ett stort fall framåt. Vi från vpk har ju under många år motionerat om handelsoch utbytesbolag för att främja handeln med öst, och vi är alltså glada även om någon annan tar initiativ i denna riktning, och vi stödjer alltså förslaget. När det gäller initiativet om projekt kring floden Wisla har regeringen gett vissa signaler om att den kommer att stödja projekt. Jag hoppas att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna också skall kunna föra samma politik som riksdagen och tycka att detta är ett intressant projekt — ett intressant projekt där man också kommer att nå ganska stora miljöeffekter. Redan i fjol hade vpk en motion om export av svensk miljöteknik. Vi ville då ha beslut om exportkreditstöd för sådan export. I riksdagen fanns en majoritet för detta, men av någon anledning har de partier som då beslöt sig för att stödja förslaget svängt. Kampen för miljön är så viktig att man kan hoppas på ett omtänkande i denna fråga, även om jag inte är särskilt förhoppningsfull i det här fallet. Ett genomförande av Wislaprojektet innebär ju inte att man löser problemen kring Östersjön eller miljöproblemen i Sveriges närområde kring Östersjön. Det samarbetsavtal som har träffats — vilket miljöministern här talade om — är i och för sig intressant. Det måste också ges speciella resurser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan. Som sagt är min förhoppning att den socialdemokratiska andelen av riksdagen också skall kunna ge samma positiva stöd till just Wislaprojektet som tydligen regeringen är beredd att ge.

Herr talman! Det här betänkandet rör tre ganska väl avgränsade områden: dels GATT-samarbetet, dels exportfrämjande verksamhet, dels exportkrediter. Jag skall kort beröra alla tre områdena. GATT har varit en organisation som oftast levt ganska mycket i tysthet, men de senaste veckorna har organisationen kommit i centrum för uppmärksamheten. De överenskommelser som nyligen träffats inom GATT kommer att riva upp det jordbrukspolitiska program som Sverige har levt med i årtionden. Hur utvecklingen blir vet vi ännu inte så mycket om. Miljöpartiet har försökt anlägga ett helhetsperspektiv på GATT, som vi har sammanfattat i reservation nr 1. Utskottet poängterar i sin skrivning att den fria konkurrensen har stora välsignelser för landet och för konsumenterna. Detta är en sanning men det är bara en delsanning. Den behöver diskuteras och modifieras, enligt vår uppfattning. Miljöpartiet menar att detta är en ganska onyanserad bild. Vår utskottsordförande, Lennart Pettersson, kände ett starkt behov av att debattera mijöpartiets inställning till GATT. Han kände detta så starkt att han tog upp frågan i en interpellationsdebatt med statsministern om EG-frågor som ägde rum på skärtorsdagen. Då vägrade jag att gå i svaromål, eftersom jag tyckte att frågan om GATT icke var en direkt EG-fråga. I dag ser jag med glädje att Lennart Pettersson är här, och jag skall med glädje diskutera GATT med honom vid detta tillfälle. Miljöpartiet hade ursprungligen föreslagit att anslaget till GATT inte skulle räknas upp med de 600 000 kr. som regeringen hade föreslagit — detta för att markera vår skepsis mot en del av det som GATT gör. I utskottet har vi frångått detta krav, eftersom medlemskapet regleras av vissa överenskommelser, vilket framgår av utskottsbetänkandet, och det är inte vår avsikt att Sverige skall lämna GATT. Vi vill emellertid markera att inriktningen i väsentliga avseenden bör diskuteras och modifieras. Utskottsmajoriteten har en tendens att bara se det som kan räknas i pengar. Den har en föreställning om att sådant som inte kan räknas i kronor eller ören inte existerar. Miljöpartiet de gröna menar att det finns en mängd frågor som inte kan räknas i pengar och som man i det internationella handelsutbytet ändå bör ta med i beräkningen. Genom att utan diskussion förorda en total handelsfrihet, alltså utan reservationer, tenderar utskottet att förfalla till manchesterliberala ståndpunkter där allt som är lönsamt också förklaras vara rätt. Vår inställning är att frihet är värdefull endast om den existerar inom vissa gränser. Obegränsad frihet blir väldigt lätt en frihet enbart för den starke, den rike, den listige. Den kan lätt skada den svagare parten i en förbindelse. Detta är ofta en mycket kortsiktig politik, och de vinster som kan göras på lång sikt försummas. Vi inom miljöpartiet är för handelsfrihet, för konkurrens på lika villkor — jag betonar lika — och för internationell solidaritet. Just därför anser vi att GATT-arbetet behöver styras så att man inte våldför sig på dessa principer. Fri handel förutsätter att det är fråga om en överenskommelse mellan fria parter, där ingen utnyttjar den andres svaghet, okunskap eller beroende till ensidig fördel. Alltför ofta syndar man mot dessa enkla principer, och då övergår den fria handeln till exploatering av den svage. Detta bör man i GATT:-arbetet se till att förhindra. Ett minimikrav är att de varor som säljs skall vara hälsosamma. I Sverige har vi en hel del regler för att säkerställa detta. För att ta ett exempel har vi åtskilliga bestämmelser för hur frukt och grönsaker skall produceras. Vi har förbjudit användningen av vissa bekämpningsmedel eller fastställt tidsgränser när de får användas. Skall konkurrens ske på lika villkor, är det uppenbart att det mest konkreta är att ställa samma tekniska krav på den utländske producenten som på den svenske. Samma sak gäller arbetsmiljökrav och krav på yttre miljö. Om vi inte har handelspolitiska regler som ställer samma krav på våra handelspartner som på oss själva, så kommer praktiskt taget varje miljökrav att leda till risken att vi exporterar de problem vi genom vår lagstiftning försöker lösa till något annat land, som har en mer legär lagstiftning.

Allt detta anser vi att våra GATT-förhandlare skall bevaka och skall se till att det beaktas i GATT:s regelverk. Annars är risken stor att förlusten blir dubbel: svenska jordbrukare och arbetare mister sina jobb till länder med låga krav på miljöoch socialpolitik, dit vi sålunda sprider miljöförstöring, utsugning och ohälsa bland arbetskraften. Jag yrkar bifall till reservation 1. Beträffande exportfrämjande verksamhet kan jag fatta mig kort. Vi i miljöpartiet tror på marknadsekonomin. Vi menar att de företag som vill sälja sina varor också skall betala sina försäljningskostnader. Vi tycker det är tokigt att skattebetalarna skall betala hundratals miljoner, som är att betrakta som gemensamma försäljningskostnader för svensk export. Vi är förvånade över att de partier som mest entusiastiskt talar om fri marknadsekonomi samtidigt menar att exportindustrin behöver gå med hjälp av statliga kryckor. Därför yrkar vi på en successiv nedtrappning av det statliga exportstödet. Dock kan vi acceptera att när speciella förhållanden föreligger, såsom i förbindelse med statshandelsländer, som Sovjet, kan staten behöva gå in med stöd. Därför har vi accepterat utskottets vilja att satsa på ett handelskontor i Moskva med filial i Baltikum. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4. Det är ett välkänt faktum att en stor del av miljöförstöringen är importerad. Det gäller framför allt svaveldioxid från Östoch Västeuropa, men också försmutsade floder, som förstör miljön i framför allt Östersjön men även i Nordsjön och Kattegatt. Västeuropa har uppenbarligen råd att förbättra sina miljöinsatser, men i exempelvis Polen är det värre. Samma sak gäller många u-länder. Både den internationella solidariteten och vårt eget intresse att begränsa importen av föroreningar talar för att staten speciellt skall stödja exporten av miljöreningsutrustning. Götaverken-Arendal kunde exempelvis med fördel bygga flytande avloppsreningsverk, som kunde transporteras till platser där sådana saknas. Uppenbarligen finns det goda skäl att stödja reservationerna 5 och 6, nämligen dels internationell solidaritet, dels vad vår egen miljö kräver, dels slutligen vad som kan vara till nytta för vår egen sysselsättning. Därför yrkar jag bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 19 behandlar olika anslag inom utrikesdepartementets område som näringsutskottet har att ta ställning till och föreslå riksdagen. Det handlar om anslag till internationellt samarbete på handelns område och om anslag till exportfrämjande verksamhet. Vi kan konstatera att vi i utskottet i allt väsentligt har varit överens om tagen när det gäller anslagens storlek. Vissa skiljelinjer finns det dock. En av dem är att moderaterna vill att vi omedelbart skall ta ställning till ett ytterligare anslag på 3,5 milj.kr. för handelsrepresentationen i Moskva, eventuellt också med en filial i Baltikum. Majoriteten i utskottet, omfattande samtliga partier utom moderaterna, har dock sagt att vi vill att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett kostnadsförslag. Som Paul Lestander sade är det den normala tågordningen. Vi tycker det väsentliga här är att utskottet kunnat ena sig kring en positiv linje. Alla är väl överens om att med den utveckling som nu är på gång inom Östblocket och Sovjetunionen är det rimligt och riktigt att förstärka handelsrepresentationen, och detta bör regeringen titta närmare på och återkomma till riksdagen om enligt utskottets förslag. I övrigt noterar jag att Lars Norberg från miljöpartiet har distanserat sig från partiets motion när det gäller att ta steget ut ur GATT genom att inte betala de avgifter som man enligt organisationens stadgar har att betala. I utskottet hade vi en diskussion som innebar att miljöpartiet riktade väsentlig kritik mot GATT och vill markera detta genom att gå ifrån de betalningsmässiga förpliktelserna. Men som Lars Norberg i slutomgången uppenbarligen har kommit underfund med, innebär detta att man kastar ut barnet med badvattnet, om jag får uttrycka mig så. Jag lyssnade därför med intresse till den positiva plädering som Lars Norberg gjorde för frihandel — vi får väl se vad den är värd framöver. Låt mig bara notera att utan GATT hade mycket mer av djungelns lag existerat inom den internationella handelns område. GATT är i själva verket ett stort stöd för små och svaga nationer, och även för nationer som inte är så svaga men som är små, som Sverige. Utan detta stöd ersätts i ökande utsträckning spelregler med den starkes självpåtagna rätt, och därför har vi från svensk sida all anledning att stödja GATT. Det hade varit glädjande om miljöpartiet hade insett detta i ännu större utsträckning än vad Lars Norberg har velat markera här i kväll. Vi kan ju tycka att ett och annat inte är hundraprocentigt bra i de regler som medlemsländerna i GATT har lyckats ena sig kring — det må vara en sak. Där skall vi jobba vidare i olika avseenden. Men vi måste också inse att det är inte enbart de svenska uppfattningarna som i varje läge helt kan bestämma vilka beslut världen i övrigt skall fatta på den internationella handelns område.

De har sagt att de, av naturliga skäl, inte kan konkurrera fullt ut med de utvecklade länderna. De är också rädda för att vi i i-länderna tar arbetsmiljökraven som en förevändning för att sätta upp olika former av handelshinder. Så vi jobbar vidare med detta. Vi kommer aldrig att lyckas helt och fullt, men Sverige känner ett ansvar här. Och vi skall bara inte tro att det går bättre om Sverige lämnar GATT, den internationella frihandelsorganisationen. Dessutom vill jag mycket starkt markera att utan GATT, utan frihandeln, hade levnadsstandard, social välfärd, miljöskydd och mycket annat i det här landet inte på långt när varit vad de är i dagens läge. Vi bygger i själva verket en mycket stor del av vår välfärd på det svenska näringslivets möjligheter att konkurrera på i stort sett lika villkor på de stora internationella marknaderna. Jag är angelägen att understryka att miljöpartisterna leker med elden när de på ett lättsinnigt sätt diskuterar medlemskap eller icke medlemskap i GATT och vill ställa upp en massa restriktioner. Nu är det ju inte så stor risk för att det får betydelse för Sveriges del, eftersom miljöpartiet är ett ganska litet parti, men jag tycker ändå att det vore bra om vi kunde ha en så stark uppslutning som möjligt kring frihandeln som princip och kring GATT:s internationella spelregler. Alternativet är att de stora starka staterna ensidigt bestämmer reglerna. Det vore att hamna ur askan i elden, enligt min uppfattning. Jag kan därför inte ställa upp på de markeringar som miljöpartiet har gjort i utskottets betänkande. Isa Halvarsson tog upp frågan om vårt ansvar för reningen av floden Wisla i Polen, att Sverige skulle hjälpa Polen ekonomiskt med att klara upp den saken. Vi har i utskottet förståelse för den diskussionen, och det är mycket möjligt att det är väl använda pengar att satsa på en internationell hjälp till att rensa upp i miljön i våra grannländer. Vi har dock anledning att tänka oss förr innan vi går till beslut. Den grundläggande principen bör ändå vara att varje land skall ta ett ansvar för att rena sin egen miljö. Det trycket måste vi hålla internationellt på andra stater och då även på våra grannar. Nu vet vi att Polens situation är besvärlig och att dess dåliga miljö påverkar vårt land. Vi säger så här från utskottets sida att det är någonting som regeringen tittar på och bör titta på, och vi räknar med att det mycket väl kan komma förslag i den riktning som Isa Halvarsson önskar. Att vi har varit avvisande har också berott på att den metod som folkpartiet har anvisat i sin motion och sedan reserverat sig till förmån för kanske inte är den rätta.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
Herr talman! Vi riktade kritik mot GATT. Vi gjorde det i den formen att vi motsatte oss den uppräkning av anslaget från 6,3 till 7 miljoner som regeringen hade föreslagit. Det betyder inte att vi yrkade på att Sverige skulle utträda ur GATT, utan det var en markering. När vi sedan fann att reglerna är sådana att en neddragning av anslaget eventuellt skulle kunna leda till att Sverige måste lämna organisationen, drog vi tillbaka det förslaget. Det var inte de 600 000 kr. som var det viktiga för oss, utan det var att ge en klar anvisning om hur vi anser att Sverige bör agera i sitt arbete inom organisationen. Vi är väl medvetna om att Sverige är ett litet land och att vi inte kan diktera villkoren. Men vi är också medvetna om att Sverige är ett självständigt land och har alla möjligheter att agera oberoende av andra makter och på ett moraliskt och förnuftigt sätt, för att gagna både miljö och sociala förhållanden i alla länder som är anslutna till GATT-överenskommelserna. Om jag är rätt underrättad, hette GATT från början Kennedyrundan, och det indikerar naturligtvis att de stora länderna har en väldig betydelse i det här arbetet. Men det hindrar inte att Sverige som litet land ändå måste ge till känna vad vi anser om hur det internationella samarbetet på handelns område skall bedrivas. Det är klart att Sverige har haft nytta av GATT och av frihandeln — det är jag den förste att erkänna — men samtidigt finns det goda skäl för oss svenskar att rannsaka oss själva i vilken utsträckning vi möjligtvis profiterar på andra länder. När det gäller industri och teknik är Sverige trots allt starkt, och vi har anledning att ständigt rannsaka oss själva: I vad mån bidrar våra insatser i det internationella handelssamarbetet till att skada andra och svagare länder? Den självrannsakan bör aldrig upphöra. Vi har tidigare berört den frågan, när vi för några veckor sedan i denna kammare diskuterade i vad mån en fri textilimport kan leda till att man gynnar produktion av textilier på orter och av företag som grovt åsidosätter sociala hänsyn. Miljöpartiet har yrkat på att Sverige skall arbeta för att få till stånd en socialklausul i handelsöverenskommelser med andra länder. Hittills har regeringen och socialdemokratin inte velat gå oss till mötes på den punkten. Man har sagt att man vill arbeta för detta genom internationella överenskommelser. Vi anser att man även på nationell nivå kan införa krav på sociala åtgärder i de länder som vi bedriver handel med.
Herr talman! Vi menar att det är viktigt att snabbt komma till ett skuldbyte inom exportkreditgarantisystemet. Det behövs stora resurstillskott för att kunna byta ut den föråldrade teknik man har i Polen. Man skall installera reningsanläggningar av olika slag, och man skall sanera de områden som förstörts och förgiftats. Detta berör oss som nation, det berör Sverige. Med tanke på hur omfattande dessa problem är, är det mycket troligt att satsningar på miljöförbättrande åtgärder i Polen ger många gånger bättre utdelning där än om motsvarande belopp skulle satsas i Sverige. Vi tycker då att Wisla-projektet är en elegant lösning, där man undviker insatser i form av rena penninggåvor eller stora miljökrediter som ställs till myndigheternas förfogande. Gåvor och krediter utan möjligheter till kontroll av hur pengarna används bidrar bara till att befria myndigheterna från ansvaret. Det tycker vi också. Det förstärker de mekanismer som lett till nuvarande katastrofsituation, därför att det polska systemet är som det är. Det är ju betydligt elegantare när man genom fristående organisationer kan få till stånd miljöförbättringar. Just i dagarna pågår ett slags workshop här i Stockholm om just Wisla-projektet. Svenska och polska forskare, men också representanter för polska myndigheter är där. Jag tycker det skulle sitta mycket bra om Sveriges riksdag kunde säga att detta är ett bra projekt som vi är villiga att stödja.
Herr talman! Helt kort till Lars Norberg: Socialklausulen har vi diskuterat länge och ingående och verkligen drivit från svensk sida. Vi har tyckt att i vissa fall utnyttjas arbetskraften på ett otillbörligt sätt i ganska många länder. Men vi kom inte fram den vägen. Även progressiva u-länder säger nej. De vet hur sådana klausuler kan missbrukas som ett nytt sätt att införa handelshinder för produkter som har framställts i de fattiga länderna. De kommer aldrig upp till vår arbetsmiljö. Var drar man då gränserna? Släpper man fram en socialklausul kan den missbrukas och göra betydligt större skada än nytta för u-ländernas utveckling. Så det är bara att acceptera att det inte går att komma fram på det sättet. Det hindrar inte att vi på många olika sätt kan stötta u-länderna i deras sociala utveckling, och det skall vi göra. Men det är inte alltid säkert att man skall göra det genom inskränkningar i frihandeln. Det finns sannolikt bättre och mera effektiva vägar att gå utan att försvaga det skydd som den internationella frihandelsorganisationen GATT:s regler innebär. Till Isa Halvarsson, slutligen: Som jag sade inledningsvis har utskottet stor förståelse för problematiken. Men vi tycker inte den lösning som folkpartiet har valt att föra fram i motionen är invändningsfri. Vi tycker att denna fråga är så viktig att den måste prövas ordentligt. Sedan kan man gå till beslut. Antagligen kommer vi så småningom att stötta Polen på det ena eller andra sättet. Detta har inte minst betydelse ur vår egen föroreningssynpunkt. Men låt regeringen göra en samlad översyn och återkomma till riksdagen. Då kommer riksdagen nog att fatta ett beslut.
Herr talman! Lennart Pettersson och jag kanske inte står så långt ifrån varandra i GATT-frågorna. Men jag vill påpeka att det kanske inte är så egendomligt att vissa u-länder säger nej till socialklausuler och till en hård miljölagstiftning. Det finns ju grupper även i vårt land som inte är förtjusta i viss lagstiftning som lägger på dem begränsningar som kan gå ut över deras egna intressen och deras lönsamhet.

Herr talman! I betänkande nr 23 kommer ett antal anslagsyrkanden upp som bl.a. rör näringsfrihetsombudsmannen. I reservationen 1 har vi pekat på vikten och behovet av att man verkligen har en konkurrens på lika villkor om man skall ha en fungerande marknadsekonomi. Det måste vara en konkurrens på lika villkor under full näringsfrihet. Endast på det sättet kan man skapa en förnyelse av näringslivet, där nya företagsformer, nya distributionsformer och nya affärsidér får möjlighet att prövas. Det innebär att man måste se till att man inte får en massa konkurrensbegränsningar av olika slag i form av leveransvägran och olika typer av karteller, oligopol och annat. Av den orsaken har vi statens prisoch konkurrensverk, näringsfrihetsombudsman och marknadsdomstol för att övervaka att konkurrensen verkligen fungerar och att konkurrensbegränsning inte förekommer som kan vara till skada för konsumenterna. Vi har i de motioner som reservationen 1 härstammar ifrån kunnat peka på att vi tycker att handläggningstiderna hos näringsfrihetsombudsmannen har varit alltför långa i flera fall. De har löpt i fyra, fem eller sex år. Det har gjort det svårt för företag som visat sig vara klämda av olika former av leveransvägran att kunna klara sig under den perioden. För att man skall få en fungerande konkurrenslagstiftning fordras en mycket snabb handläggning och snabba resultat. Annars kommer de som är drabbade av olika former av konkurrensbegränsningar att inte klara den fortsatta verksamheten under den tid handläggningen hos näringsfrihetsombudsmannen tar. Vi pekar i reservationen på behovet av effektiviseringar och snabbare handläggningstider. I reservation 2 om kooperativ utveckling tycker vi att detta är en sak som bäst sköts av kooperationen själv. Vi tycker inte att kooperation skall administreras fram, utan ges likvärdiga och jämbördiga villkor med andra företagsformer. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Näringsfrihetsombudsmannens främsta uppgift måste vara att säkerställa konkurrens inom produktion och handel samt därmed skapa en prispress som är till gagn för samhällsekonomin i allmänhet och konsumenterna i synnerhet. Det är ett oavvisligt konsumentkrav att konkurrenslagstiftningen är effektiv och kan tillämpas så att inga former av bruttoprisförelägganden, leveransvägran o.d. skall förekomma. Genom massmedia kan man ganska ofta ta del av kritik från NO mot olika slag av konkurrensbegränsande handlingar. Det är bra att NO är observant, men vilka åtgärder vidtas sedan för att omgående sätta stopp för t.ex. en leveransvägran? Vi anser att NO, i mycket större utsträckning än som i dag sker, snabbt och kraftfullt bör reagera på avarter som begränsar konkurrensen. Det tar alldeles för lång tid från det att ett ärende kommit upp, till dess att NO är färdig med sitt beslut. Under den långa handläggningsperioden, som faktiskt bekräftas i NO:s yttrande — även om han påstår motsatsen —, har det företag som kanske utmanat de etablerade i sin bransch genom t.ex. okonventionella marknadsföringsmetoder och kraftiga prissänkningar, i praktiken mycket svårt att överleva om leverantörerna vägrar leverans. Leverantörerna kan också försvåra en ”uppstickares” verksamhet på andra sätt exempelvis genom att anmäla företaget till konsumentombudsmannen, vilket resulterar i att det anmälda företaget blir fullt sysselsatt med att besvara kritik och bevisa att dess varor/tjänster inte är behäftade med sådana fel som övriga i branschen gör gällande. Det förekommer exempel på företag som blivit nödsakade att bevisa att leveransvägraren har fel. Det säger sig självt att ett litet, kanske nystartat företag inte besitter tillräckliga resurser för att effektivt driva en sådan procedur någon längre tid, vilket det i regel blir fråga om, eftersom NO måste ta hänsyn till allt nytillkommande material. Vi anser att NO måste kunna fatta beslut avseende leveransvägran inom avsevärt kortare tid än som nu ofta är fallet. Leveransvägran måste omedelbart upphöra, även om ett ärende inte är färdigbehandlat. Om sanktioner tillåts förekomma under den tid ett ärende kan få vänta på en utredning, kan denna väntetid betyda slutet för företaget. Det finns starka skäl för att regeringen gör, såsom begärs i både en moderatoch en folkpartimotion, en översyn av handläggningstiderna hos NO och föranstaltar om effektivitetshöjande åtgärder. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! När det gäller det ärende som vi nu behandlar har vi från centerns sida avgett en motion som handlar om kooperativ verksamhet, och då bl.a. ungdomskooperativ. Vi anser att ungdomars företagande många gånger med fördel kan bedrivas i kooperativa former. Det är därför som jag nu med tillfredsställelse kan konstatera att utskottsmajoriteten har uttryckt sitt stöd för just denna företagsform. Utskottsmajoriteten har även givit regeringen till känna att det behövs en analys av hinder och problem som fortfarande finns för en kooperativ verksamhet på en rad olika områden. Jag tycker att det är bra att denna analys kommer till stånd. Däremot har vi inte fått stöd när det gäller förslaget i centermotionen om en rejäl satsning på kooperativ forskning, vilket är beklagligt. Alltsedan kooperationsutredningen avlämnade sitt betänkande 1981 har detta varit en följetong här i riksdagen. Uttalanden från den socialdemokratiska regeringen om nödvändigheten av insatser för kooperationen har inte följts av några konkreta åtgärder. Att, som utskottsmajoriteten föreslår, avvakta utvärde ringen av det hittills genomförda forskningsprogrammet inom ramen för forskningsrådsnämndens arbete och en redovisning av denna i samband med en forskningspolitisk proposition 1990, riskerar att skapa ett avbräck för den kooperativa forskningen. Den tempoförlust som utskottsmajoritetens förslag kan innebära för den kooperativa forskningens uppbyggnadsskede är helt otillfredsställande. I vår reservation föreslår vi att det kooperativa forskningsprogrammet skall påskyndas och att detta skall etableras vid universitet och högskolor. Ett växande intresse bland ekonomistuderande och doktorander för just den kooperativa företagsformen kan ännu i mycket liten utsträckning tillgodoses, vilket också är otillfredställande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 3.
Herr talman! Vid denna sena timme ämnar jag inte göra någon djupare analys av våra teorier om vad som skulle behöva stödjas inom den kooperativa forskningen. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3, som är fogad till detta betänkande och i övrigt till uskottets hemställan.

Herr talman! Paul Lestanders anförande var föredömligt kort. Jag kanske inte kan vara riktigt så kortfattad. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1. Vid denna myndighet, NO, handläggs ärenden som bl.a. rör leveransvägran. Leveransvägran är en av de metoder som stora företag kan använda sig av för att rå på mindre företag. De långa handläggningstiderna är då en väsentlig nackdel som kan bidra till att situationen blir det lilla företaget övermäktig. Just i det här fallet sluter miljöpartiet upp på samma sida som moderaterna och folkpartiet för att skydda de fria marknadskrafterna. Herr talman! Jag vill också stödja den kooperativa utvecklingen och forskningen. Under den tid som miljöpartiet har existerat har vi ansett att samägd verksamhet är någonting som vi särskilt skulle vilja se blomstra. Vi accepterar ju alla hederliga företagsformer, och vi anser att samägda verksamheter är speciellt bra, eftersom det är fler personer som tar ansvar och verksamheten blir kreativare. Att ta del av ansvaret för att driva ett företag är ett sätt för människor att växa. Dessutom har samägd verksamhet en hel del fördelar när det gäller sådant som att t.ex. sjukfrånvaron av olika skäl minskar, vilket säkert har med engagemanget att göra. Miljöpartiet är alltså för kooperativ verksamhet. Därmed är vi också för forskning om kooperativ verksamhet. En del av den forskningen bör gå ut på att studera och utvärdera den kooperativa verksamhet som förekommer för att se vilka framgångsfaktorer och hinder som finns, hur framgångsfaktorer bättre skall kunna utnyttjas och hur hindren skall kunna övervinnas. Det råder inte något tvivel om att det finns mycket framgångsrik kooperativ verksamhet. Jag tänker då inte i första hand på den mycket storskaliga kooperativa verksamhet som Kooperativa förbundet bedriver här i Sverige. Kooperativa förbundet har naturligtvis varit framgångsrikt, men samtidigt har KF blivit mycket storskaligt och med tiden alltmer kommersiellt. Häromdagen utgavs en bok av Sören Bergström, som på uppdrag av Kooperativa förbundet hade studerat vad som kunde göras för att vitalisera organisationen. Med ledningens goda minne hade Sören Bergström publicerat sin rapport i form av en bok — jag har ännu så länge bara hunnit ”nosa” på boken. Det står emellertid klart att författaren på allvar föreslår ledningen att om man vill lyckas bör man avstå från den breda kommersiella vägen och gå tillbaka till de mer ursprungliga idealen. Det finns inte några speciella nischer som Kooperativa förbundet kan verka inom, om man bara försöker göra bättre det som alla andra företag gör. Då är det bättre att gå tillbaka till de kooperativa idéerna. Det finns andra kooperativa företag som har hållit sig mer till de ursprungliga idéerna. Ett av de företagen nämns i ett ganska nytt nummer av The Economist. Artikeln har rubriken ”Co-operate and prosper”, vilket är ungefär detsamma som ”samarbeta och blomstra”. Artikeln handlar om en organisation som heter Mondragon och som är ett av Spaniens stora affärskonglomerat. Det drivs alltså i sann kooperativ anda i Baskien. Det framgår tydligt att Mondragon har lyckats väl. I Sverige har man på den kooperativa sidan blivit väsentligt större i normala fall när det gäller konsumentkooperationen. KF var från början en konsumentkooperation. Sedan har man också gått in på den andra sidan genom att själv driva produktionsverksamhet. Produktionskooperativen i Sverige är för övrigt ganska små. Man skulle Önska sig — i varje fall önskar vi — att det skulle bli fler och att fler företag skulle vilja ta till sig den här verksamhetsformen. Kooperativ forskning skulle kunna uträtta en hel del, framför allt i form av utvärderande studier. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.
Herr talman! I detta betänkande behandlas frågor om anslag till näringsfrihetsombudsmannen, statens prisoch konkurrensverk och arbetskooperationen samt fem motioner som rör dessa frågor. I fråga om anslagen är utskottet helt enigt om att föreslå bifall till proposition 1988/89:100 bil. 15 i berörda delar. Utskottet föreslår också att riksdagen med anledning av motionerna N222 och N336 skall besluta om ett tillkännagivande till regeringen. I det uttalandet menar vi att regeringen bör se till att en analys av kooperationens utvecklingsmöjligheter på nya områden och de problem och hinder som försvårar kooperativ verksamhet genomförs, lämpligen genom kooperativa rådets försorg. Krister Skånberg, det är verkligen inte KF:s verksamhet vi syftar på när vi talar om ny kooperation. Mot utskottsmajoritetens förslag i betänkandet finns tre reservationer. Folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet kräver i reservation nr 1 åtgärder för att förkorta NO:s handläggningstider. Utskottsmajoriteten konstaterar att det inte finns någon anledning till en sådan svepande kritik av handläggningen av ärenden om leveransvägran som reservanterna vill framföra. Efter det att betänkandet skrevs har vi också kunnat konstatera att konkurrensutredningen i sina uppgifter bl.a. har att titta på effektiviteten i fråga om handläggningsordning och sanktionssystem, vilket torde innebära att eventuella möjligheter till förbättringar i dessa frågor kommer att belysas. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 motsätter sig moderaterna och folkpartiet våra synpunkter när det gäller kooperativ utveckling. De anser inte att det finns några motiv för att staten skall ta initiativ. Såvitt jag kan förstå anser de t.o.m. att det skulle vara till nackdel för nyföretagande i kooperativ form. Jag kanske t.o.m. kommer sanningen närmare om jag påstår att de inte tycker att kooperationen skall utvecklas alls. Vi i utskottsmajoriteten anser att ny kooperation på olika områden kan bli ett värdefullt alternativ och en komplettering till befintlig verksamhet. Det finns ett växande intresse för nya samverkanslösningar på skilda problem. Den vanligaste formen är föräldrakooperativ, men man hittar också personalägda kunskapsföretag, kulturoch mediakooperativ och datautvecklingsprojekt i glesbygd, för att bara ta några exempel. Utskottsmajoriteten anser dock inte att utvecklingen har fått önskvärd omfattning. Detta kan möjligen bero på att man har svårt att få stöd och information till den speciella företagsform som kooperativen utgör och att de berörda statliga och regionala organens intresse och även kunskap om den kooperativa företagsformen är för låg. Under kampanjen Hela Sverige ska leva! togs en mängd förslag fram som lämpar sig just för kooperativ form. Det är därför angeläget att man snabbt kan undanröja de eventuella praktiska problem som lägger hinder i vägen för en fortsatt utveckling. Därför är den av oss begärda analysen så viktig. Jag yrkar således avslag på reservation nr 2. Centern och vpk vill i reservation nr 3 uppmana regeringen att senast i den aviserade forskningspropositionen våren 1990 lägga fram förslag om den fortsatta inriktningen och finansieringen av forskning kring kooperativ verksamhet. Som framgår av betänkandet på s. 7 har forskningsrådsnämnden i uppdrag att redovisa utvärderingen av den nu pågående forskningen om kooperationen inför framtagningen av just den proposition som man efterlyser i reservationen. Anledningen är naturligtvis att man skall få ett bra underlag för den fortsatta verksamheten och för den kommande propositionen.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

Herr talman! Det var väl ganska magstarkt att påstå att våra motioner bara tar upp svepande anmärkningar mot NO. I en bilaga till betänkandet har vi ju en redogörelse för ett ärende hos NO. Ärendet i fråga har varit mycket uppmärksammat, inte minst i massmedia. Om den första anmälan kommer in 1983/84 och sedan handläggs i fem, sex år — ärendet pågår således fortfarande — är det faktiskt ganska anmärkningsvärt att företaget över huvud taget kan leva ännu. Vi tycker också att det är en konstig handläggning med den omvända bevisbördan. Jag vet inte om den är berättigad i något fall. I det här fallet kan jag dock inte förstå att den skulle vara det. Företaget uppmanades först att gå ut och göra prisjämförelser. Det medför naturligtvis en ganska stor arbetsbelastning på ett litet företag. Man gjorde dock prisjämförelser på 250 varor i ett tjugofemtal butiker i stora delar av landet. När företaget kom in med redogörelsen underkändes den, och sedan sattes SPK att göra en ny utredning. Under utredningens gång får således detta företag leva med leveransvägran. Detta är faktiskt inga svepande anmärkningar, utan det är i allra högsta grad anmärkningsvärt. Jag tycker att det är viktigt att vi börjar undersöka hur långa handläggningstiderna är och hur bevisbördan fungerar.
Herr talman! Jag är på det klara med att när vi talar om kooperativ forskning så menar vi inte Kooperativa förbundet. För många människor är det emellertid den enda kända kooperativa verksamheten, och därför vill jag betona skillnaden. Jag hoppas att Inga-Britt Johansson har förståelse för detta. Jag vill passa på att nämna, herr talman, att på senare år har vård och omsorg blivit nya verksamhetsområden för kooperativ verksamhet. Det är en mycket viktig utveckling som verkligen bör främjas. Med den utveckling och de trender som vi nu har på vårdområdet är det stor risk att vård och omsorg växer oss över huvudet. Det gäller att hitta nya former. I det sammanhanget finns det mycket lovande utvecklingsmöjligheter för just kooperativ vård och omsorg. Jag vill således anföra det som ytterligare ett skäl för att vi här tillsammans skall bifalla reservation nr 3.
Herr talman! Jag tycker att socialdemokraterna tar litet väl lätt på den kritik som ändå har riktats mot näringsfrihetsombudsmannens handläggningstider. Vi har pekat på behovet av att i vissa fall försöka genomföra effektivitetshöjande åtgärder. Jag tycker att vi alla borde vara mycket angelägna om att värna om fri konkurrens på lika villkor, med full näringsfrihet och möjligheter för nya företagsformer att utvecklas och kunna sätta äldre metoder på prov. Detta är en av grunderna för det hela. Jag tycker att det är ganska typiskt att det här är små företag som kommer i kläm. När socialdemokraterna diskuterar dessa frågor glömmer man nästan alltid de små företagen. Stora företag klarar sig i sådana här sammanhang. De har uthållighet och utredningsresurser. Det har inte de mindre företagen. När det sedan gäller den utvecklingen av kooperativen vill jag säga att vår inställning verkligen inte innebär att vi är motståndare till kooperationen som sådan. Jag har själv varit med och utrett kooperationen i den s.k. kooperationsutredningen under ett stort antal år för att fö a finna olika möjligheter för utveckling av bl.a. kooperationen. Jag är själv revisor i ett kooperativt företag, som jag kan försäkra inte har tillkommit genom några statliga initiativ. Snarare är statsmakten ett av hindren för utveckling av ny kooperation, i och med att mycket av den nykooperativa verksamheten är lämpad att äga rum på områden där man i dag arbetar inom den offentliga sektorn, där det närmast råder monopollika förhållanden.
Herr talman! Redovisningen av det femåriga programmet kommer först 1990. Jag är rädd att vi tappar tempo i detta arbete, om man inte redan nu tar sats. Vi vill därför att regeringen snarast redovisar förslag till ett kooperativt forskningsprogram.

Herr talman! När vi diskuterade näringsfrihetsombudsmannen framhöll man både från folkpartiets och moderaternas sida att det inte var det fall som finns återgivet i betänkandet man skulle ha som grund. Men det är ändå det fallet man åberopar när man talar om hur eländigt det är hos NO. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att ett ärende kan ta så lång tid som detta har gjort. Men om vi läser betänkandet, där det finns redovisat, ser vi också vilka svårigheter det har varit hos NO för att komma någonstans över huvud taget med detta ärende. När jag talar om svepande anklagelser menar jag att man inte kan påstå att allt hos NO tar så lång tid, även om man kanske kan önska att det blev bättre. Som jag sade har konkurrenskommittén fått i uppdrag att även se över handläggningen hos NO. Krister Skånberg pratade om vård och omsorg som nya frågor för kooperationen. Vi har tidigare diskuterat folkrörelsekommitténs betänkande, där man tog upp just olika nya former inom vård och omsorg som kunde vara lämpliga. Det är den typen av ny kooperation vi vill se till att få fart på. Den har också tagit fart, exempelvis när det gäller föräldrakooperativ. Det fanns vid årsskiftet 300 föräldrakooperativ registrerade. Per Westerberg menar att en utredning om vad man skall göra för att stödja nykooperation skulle vara till hinder för näringsfriheten. Där har vi inte samma uppfattning. Det är bara att konstatera. Vi menar att en utredning av detta slag, en analys, kan ta bort de hinder som i dag finns för nya kooperativ att starta på samma villkor som andra företag. De har nämligen inte samma villkor i dag. Om de går till utvecklingsfonderna kan de inte alls få det stöd en egenföretagare kan få. Kjell Ericsson pratar på nytt om att tappa tempo. Vi talar om samma proposition, den som skall avlämnas våren 1990. Det är den forskningspropositionen vi pratar om hela tiden. Jag kan fortfarande inte se hur vi kan tappa något tempo här.
Herr talman! Det fall som finns återgivet i betänkandet är naturligtvis inte det enda vi har att falla tillbaka på. Vi skriver även i vår reservation orden i förekommande fall. Vi gör inte dessa svepande uttalanden som Inga-Britt Johansson påstår. Vi påstår att det i vissa fall har varit oacceptabelt långa handläggningstider. Av den orsaken tycker vi att det finns anledning att se över vilka effektivitetshöjande åtgärder man kan vidta inom näringsfrihets ombudsmannaämbetet. Det kan vara olika åtgärder. Det behöver inte bara innebära mer personal eller kortare handläggningstider genom att människor arbetar fortare. Det kan också vara förändringar i regelverk för att underlätta en snabbare handläggning. När det sedan gäller utvecklingen av kooperativ verksamhet vill jag säga följande. Om socialdemokraterna i utskottet hade stött oss borgerliga när vi ville utöka utvecklingsfondernas verksamhetsområde till att omfatta även företag med serviceverksamhet och olika former av tjänster, hade man fått in en icke föraktlig del av det som kan vara nykooperativ verksamhet, och kanske redan till viss del är det i dag. Jag tror att kooperationen behöver denna möjlighet att komma in på de områden där stora delar av de offentliga monopolen i dag härskar. Det är där det finns stora möjligheter att skapa nya typer av kooperativ, vid personalintensiv verksamhet. Man har där också stora möjligheter att attrahera personer och få dem att satsa på denna typ av företag. Den är många gånger lämpad vid personalintensiv verksamhet.
Herr talman! Nej, Inga-Britt Johansson, fallet med guldsmedsföretaget som finns refererat i betänkandet är inte det enda. Det är faktiskt NO som tar upp detta enskilda ärende. Det kan då inte vara förbjudet för oss att referera till det. Varför tror Inga-Britt Johansson att så många motioner har väckts i år om just det otillfredsställande med den fria konkurrensen? Vi behandlar de flesta av dessa motioner i ett annat betänkande. Jag har varit med och skrivit åtminstone två av dessa motioner. De handlar båda om NO, men den ena behandlas som sagt i ett annat betänkande. Det är ganska förvånande att socialdemokraterna tar så lätt på frågor av detta slag. Det är, som tidigare har sagts, de små företagen som kommer i kläm. Socialdemokraterna brukar så ofta tala om att den starkes villkor härskar på den svages bekostnad. Socialdemokraterna brukar försöka slå mynt av att det är de som motarbetar detta. Men så är det inte i handling. Tydligen är det tvärtom. Det är vi som står på de svagas sida.
Herr talman! Per Westerberg talar så väl och med sådan värme om den kooperativa verksamheten att jag inte är riktigt klar över varför vi inte skulle kunna hoppas på Per Westerbergs och hans kollegers röster när det gäller att bifalla reservation nr 3. Ingen verksamhet av detta slag kan väl vara så väl utvecklad att det inte är värdefullt att med forskningsinsatser utvärdera den och se vad som kan bli ännu bättre. Till Inga-Britt Johansson skulle jag vilja säga följande. Om vi nu är alldeles eniga, som det förefaller, i att den kooperativa verksamheten är ett värdefullt satsningsområde, kan man då inte tänka sig att det är okej att vi vill göra denna markering? Den behöver väl inte ses som någon anmärkning. Den skall snarare ses som att vi konstruktivt vill förvissa oss om att man inte tappar tempot. Det vore väl lätt att säga ja också från socialdemokratiskt håll. Man kunde säga: Ja visst, detta skall vi se till, och vi kan lova att regeringen kommer att bygga in detta i sin forskningsproposition. Det kan väl inte vara någon uppoffring? Utnyttja i stället entusiasmen från flera partier här!
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag och Inga-Britt Johansson inte är överens om tempot i arbetet med att ta fram ett nytt kooperativt forskningsprogram.
Herr talman! Jag skall läsa högt ur betänkandet: ”De uppgifter om NO:s handläggningstider som återges i motion 1988/89:N297 är således överdrivna och gäller bara för enstaka, särskilt komplicerade leveransvägransärenden. Uppfattningen i motion 1988/89:N244 att NO:s handläggningstider i leveransvägransfall skulle ha ökat kraftigt under senare år är som framgått heller inte riktig.” Detta, tillsammans med att konkurrensutredningen nu arbetar, anser jag vara tillräckligt svar både till Gudrun Norberg och Per Westerberg.
Herr talman! Vi säger inte i reservation 1 de här svepande sakerna om att allt går mycket långsamt. Vi konstaterar att det i förekommande fall har gått snett, speciellt i viktiga ärenden där små företag tenderat att bli misshandlade, och att företagen inte fått sina fall avgjorda inom en rimlig tid. När sådana ärenden kommer fram tycker vi det finns anledning att se om man kan förbättra förhållandena. Så till frågan om forskning och utveckling och insatser inom kooperationen. Vi tror inte att man kan administrera fram kooperation. Vi tror att det måste finnas en stark vilja att driva företag bland dem som engagerar sig. Vi skall i stället riva hindren och avreglera inom den offentliga sektorn. Det tror jag är den viktigaste insats som vi kan göra på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret på min fråga. Det var betryggande att höra att det den här gången inte gäller dessa tre länder. Men jag skulle naturligtvis vilja veta vilka länder det är fråga om. Vi har ju genom uppgifter i pressen fått kännedom om att det rör sig om utomeuropeiska länder och att det förekommit underhandskontakter samt att regeringen redan har gett sitt godkännande till den här affären. Jag skulle vilja veta vilka länder som kan tänkas vara intressanta. Vidare skulle jag vilja veta om det finns något direkt stöd för affären i form av pengar och politiska kontakter, vilket ju har förekommit vid en del andra vapenaffärer, affärer som vi från vpk har kritiserat mycket hårt. Såvitt jag har förstått — efter att ha studerat utländska tidskrifter — kan det bli aktuellt med export av ubåtar till vissa länder, Argentina, Brasilien, Malaysia, Sydkorea, Australien, Indien och Venezuela — förutom de tre som nämndes i frågan. En del av dessa länder faller bort, eftersom de gör affärer med andra länder än Sverige. Såvitt jag kan förstå blir då kvar Sydkorea, Australien, Indien och Venezuela. Är det något av dessa länder som är aktuellt? Passar detta land i så fall in i den bedömning som man gör när det gäller vapenexporten?

Herr talman! Skall jag tolka det svaret som att det återigen rör sig om Australien? Jag vet att det har gjorts framgångsrika affärer och att vi över huvud taget har olika syn på vapenexporten. Vi motsätter oss all vapenexport och är övertygade om att den kompetens och kunskap som man har inom ubåtsindustrin kan användas på ett mycket mer kreativt sätt än att producera vapen. Men då kanske jag kan få ett slutgiltigt klarläggande om att det är Australien som det gäller.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är ett beslut som fattades för någon vecka sedan på socialdemokraternas i Skåne distriktsstämma. Det beslöts då att man skulle verka för att den svenska vapenexporten skulle stoppas. Dagen efter fick tydligen ledningen kalla fötter, därför att — som det står i pressmeddelandet — man inte hade tänkt på Kockums Marin i Malmö. Ett stopp av vapenexporten skulle ju innebära att detta företag fick läggas ned. Det är något svårt att förstå varför man på distriktsstämman agerar på det här sättet, eftersom under den senaste månaden socialdemokrater i Skåne i allmänhet — och i Malmö i synnerhet — aktivt har agerat för en fortsatt tillverkning av ubåtar på Kockums i Malmö. Trycksvärtan hinner inte torka förrän distriktsstämman säger att man skall agera för att stoppa den svenska vapenexporten. Jag är medveten om att det socialdemokratiska partiet i dagarna fyller 100 år, och det vill jag gratulera till. Man brukar hävda att man är ett parti som står för fasthet, konsekvens och väl genomtänkta beslut. Det må gälla generellt, men i det här fallet måste väl partidistriktet i Skåne utgöra undantaget som bekräftar regeln. Eftersom regeringens uppfattning angående utredning om vapenexport trots allt väger tungt, vill jag till sist fråga statsrådet: Vilken är regeringens uppfattning om nödvändigheten av svensk vapenexport? Detta är en fråga som de anställda i Malmö, Bofors och på flera andra orter i Sverige anser sig ha rätt att få ett svar på.

Herr talman! Sverige har under väldigt många år exporterat vapen. Man har ansett att eftersom vi själva vill köpa vapen från andra länder, kan vi inte säga nej till att sälja. Man menar också att det svenska försvaret kanske kan få billigare material i och med att man kan göra stora serier. Jag tycker ändå att statsrådet borde lägga litet mera tyngd på vad regeringens uppfattning är i den här frågan. Det gäller nämligen arbete och sysselsättning för tusentals människor i vårt land. Det gäller framför allt vår internationella trovärdighet. Den utredning som kom i gång någon gång 1988 tillsattes tack vare Boforsaffären, där man lovade att tvätta byken. Byken är dock inte tvättad. Fortfarande finns det stor oro bland många anställda runt om i Sverige.

Herr talman! Riksdagen biföll i december 1988 en hemställan från socialutskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört i fråga om forskning kring skadeverkningar av amalgam. Socialutskottet ansåg bl.a. att åtgärder borde vidtas så att erforderlig forskning på området säkerställdes. Daniel Tarschys har frågat socialministern vilka ytterligare åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att riksdagens beslut verkställs. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Forskning om amalgam kan bedrivas utifrån olika utgångspunkter: som grundforskning, där det rent vetenskapliga intresset blir avgörande för forskningens omfattning och inriktning, eller som mer målinriktad forskning, där syftet är att forskningen mer eller mindre direkt skall leda till åtgärder inom tandvården. Medicinska forskningsrådet har till huvuduppgift att stödja inomvetenskapligt motiverad forskning och inte främst forskning motiverad av olika vårdbehov eller andra problem inom hälsooch sjukvården. Forskningsrådet har, efter det att socialutskottets betänkande överlämnades dit, gjort omprioriteringar i sin budget och därigenom kunnat avsätta 1 milj.kr. för amalgamforskning nästa budgetår. Jag förutsätter att rådet härvid utgått från en bedömning av möjligheterna att få fram vetenskapligt konkurrenskraftiga forskningsprojekt. Den svenska forskningspolitiken innebär — utöver stödet till grundforskningen — att sektorsansvariga organ av skilda slag skall ansvara för att erforderliga resurser ställs till förfogande för forskning och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten inom resp. sektor. Inom det statliga området satsas avsevärda belopp på utvecklingen av olika sektorer. Tandvården bedrivs i stor utsträckning i landstingskommunal regi. När det gäller forskningsoch utvecklingsinsatser inom detta område är det därför naturligt att landstingen tar ett betydligt större ansvar än för närvarande. Även socialutskottet, som Daniel Tarschys företräder, får dock anses ha ett visst ansvar inom det aktuella området. Jag noterar dock att socialutskottet vid sin behandling av frågan i höstas inte bedömde den så viktig, att utskottet var berett att anvisa medel för forskningsinsatser.

Herr talman! Tack för detta svar. Det råder i vårt land en mycket stor oro för verkningarna av amalgam som tandlagningsmaterial. Tre partier i riksdagen vill förbjuda användningen av amalgam inom tre år, dock utan att ha säker kunskap om vad man skall använda i stället. De övriga partierna i riksdagen som mycket noga har berett ärendet, bl.a. genom en utfrågning, kom i höstas fram till att det borde genomföras ett forskningsprogram. Professor Friberg har på uppdrag av socialstyrelsen utarbetat ett sådant forskningsprogram. Det var således ett politiskt beslut i riksdagen, som fattades efter mycket noggrann beredning. Jag har ställt frågan vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att beslutet skall verkställas. Som svar får jag en del synpunkter på vad olika organ har för uppgifter. Jag saknar dock svar på själva grundfrågan: Anser statsrådet att riksdagens beslut bör verkställas? Den frågan tror jag kan besvaras med ja eller nej. Jag ärlitet överraskad över att utbildningsministern, eller forskningsministern kanske jag skall säga i det här sammanhanget, noterar att socialutskottet vid sin behandling av frågan i höstas inte bedömde den som så viktig att utskottet var berett att anvisa medel för forskningsinsatser. Jag trodde att det var känt även inom regeringen att riksdagen inte anvisar några medel i december månad. Budgetbehandlingen är avslutad. Den sker under våren. Om riksdagen i december månad fattar beslut om någonting som skall verkställas, är det en uppmaning till regeringen att se till att erforderliga medel ställs till förfogande.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte polemisera mot Daniel Tarschys som är väl förfaren när det gäller vad riksdag och regering gör. Låt mig bara för ordningens skull ändå fråga om det är Daniel Tarschys helt obekant att regeringens budget i december månad är låst i sina huvuddelar. Att göra nya fördelningar utifrån beslut som fattas i riksdagen är vid den tidpunkten inte längre möjligt. Jag har i mitt svar noterat att regeringen respekterar riksdagens beslut och att regeringen överlämnar till de organ som svarar för fördelningen av forskningsresurserna att inom de ramar och möjligheter som finns fördela anslag till skilda ändamål. Mot den bakgrunden har jag konstaterat att medicinska forskningsrådet genom omprioriteringar har möjliggjort ett tillmötesgående av riksdagens önskan om ökad forskning när det gäller amalgam. Jag tycker att det borde vara ett mycket positivt besked för Daniel Tarschys.

Herr talman! Det är mig självfallet bekant att regeringen i december månad har avslutat sitt arbete med följande års budget. Det hade emellertid varit på sin plats om statsrådet hade sagt att man skall se till att det i den kommande budgeten tas fram det utrymme som är erforderligt för att riksdagens beslut skall kunna verkställas. Det är inte att visa respekt för riksdagens beslut att överlåta åt underordnade organ att inom ramen för sina befintliga resurser beakta riksdagens beslut såsom vederbörande organ finner anledning till. Regeringen använde en nonchalant formulering till medicinska forskningsrådet. Jag tycker också att statsrådet visar nonchalans mot riksdagen när han inte ville betyga att regeringen avser att verkställa riksdagens beslut. Får jag upprepa frågan: Är regeringen beredd att verkställa riksdagens beslut?
Herr talman! Regeringen respekterar alltid riksdagen och dess beslut. Regeringen har emellertid anledning att sätta in riksdagens beslut i ett totalt sammanhang, att se vilka totala möjligheter som erbjuds inom de budgetar som läggs fram och att därvid se till att riksdagen i sin helhet respekteras. Jag protesterar mot Daniel Tarschys påstående i kammaren att jag som företrädare för regeringen eller att regeringen i övrigt skulle visa nonchalans mot riksdagen. Så är faktiskt inte fallet.
Herr talman! Får jag upprepa att det här beslutet fattades i riksdagen efter mycket noggrann beredning och mycket noggranna överväganden. Det fattades i föreställningen hos samtliga inblandade att beslutet skulle verkställas. Därför uppfattar jag det som nonchalans när statsrådet i ena ögonblicket säger att han respekterar riksdagens beslut, men i det andra ögonblicket säger att han låter olika organ bestämma i vilken utsträckning beslut skall verkställas. Min fråga kvarstår: Avser regeringen att verkställa riksdagens beslut? Jag är glad över att man respekterar riksdagens beslut, men avser man också att verkställa besluten?

Herr talman! Jan Strömdahl har frågat mig om jag vill medverka till ändrade vägbyggnadsnormer. Bakgrunden till frågan är att medvetandet om behovet av säkerhet, hälsa och god miljö enligt frågeställaren nu pekar mot att hastigheten på vägnätet aldrig bör överstiga 90 km/tim. och att det inte förefaller rimligt att fortsätta bygga vägar som passar för ungefär den dubbla hastigheten. Vid projektering av vägar är det flera omständigheter som bestämmer vilken typ av väg som skall användas. Därvid har bl.a. framkomlighet, trafiksäkerhet och miljökrav betydelse. Motorvägar är inte dimensionerade för ca 180 km tim. Om referenshastigheten på motorvägarna skulle sänkas till 90 km/tim. påverkar detta kostnaderna för byggandet ytterst marginellt. Fördelen med en motorväg eller väg av motorvägstyp är, oavsett om hastigheten bestäms till högst 90 eller 110 km/tim., att trafiken går fram i två eller flera körfält i vardera riktningen. Trafikanterna är dels åtskilda av ett mitträcke eller en mittskiljeremsa, dels är vägen fri från plankorsningar. Detta gör att olyckorna på motorvägar är färre än på andra vägtyper. Jag finner att vägar av hög standard har sitt berättigande av bl.a. trafiksäkerhetsskäl, och jag har inte för avsikt att medverka till ändrade vägbyggnadsnormer.

Herr talman! Jag vill i ett enda avseende kommentera Jan Strömdahls inlägg. Jan Strömdahl gör i sitt inlägg gällande att människor i Uddevallatrakten inte vill ha en motorväg. Han säger att när man talar med människor i trakten så säger de sig endast vilja ha en förbättring av nuvarande väg. Med det inlägget visar Jan Strömdahl att han har en mycket dålig förankring i folkopinionen i den trakt som berörs av motorvägsbygget på västkusten. En mycket stor majoritet av befolkningen vill ha en mycket radikal förbättring av vägtrafiken, och de vill ha en motorväg. Beslutet om vägbyggnaden ligger fast, och i övrigt har jag redan besvarat frågorna om vägbyggnadsnormer.

Herr talman! Viola Claesson har frågat miljöoch energiministern om regeringen avser att vidta någon åtgärd med anledning av att SJ-ledningen enligt frågeställaren beslutat minska sina godstranporter på järnväg med miljontals ton. Viola Claesson har vidare frågat miljöoch energiministern om hon redan nu är beredd att lägga fram ett konkret förslag till regeringen som syftar till att stoppa det som frågeställaren uppfattar som SJ:s planer på att flytta över järnvägsgods till landsväg. Frågan är ställd med anledning av ett uttalande av en politiskt sakkunnig i miljöoch energidepartementet, om högre avgifter på landsvägstrafiken eller miljösubventioner till järnvägen. Slutligen har Viola Claesson frågat mig hur Kopparbergs resp. Borlänges utsikter att behålla nuvarande godsmängd på järnvägen bedöms. Frågan är ställd mot bakgrund av att frågeställaren uppfattat att SJ gjort ett utspel om att föra över stora godsmängder från järnväg till landsväg. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på alla frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Det är regeringens ambition att järnvägens andel av godstransportmarknaden skall öka. Inom SJ:s godstransportdivision pågår för närvarande ett omfattande arbete som syftar till att göra SJ:s godstrafik konkurrenskraftig och effektiv, vilket är helt i överensstämmelse med det beslut riksdagen fattade våren 1988. Vid en genomgång visar det sig att en begränsad del av SJ:s godsproduktion är kortväga och dessutom olönsam, åtminstone på lång sikt, bl.a. genom att kostnaderna för terminalhantering och transporter är mycket höga. För att åstadkomma ett så rationellt produktionssystem som möjligt och därigenom kunna erbjuda kvalitativa transporter till konkurrenskraftiga priser planerar SJ därför förändringar. Rent konkret innebär dessa förändringar att kunderna i vissa fall kan komma att välja lastbilstransporter, men samtidigt att andra kunder kan komma att välja järnvägen i stället för lastbilstransporter. I förändringsprocessen diskuterar SJ med varje kund hur SJ bäst skall kunna uppfylla kundens transportönskemål. Det som hittills har hänt är att SJ skrivit kontrakt på mer gods än vad man har förlorat. Regeringen följer noga utecklingen på området. Ambitionen bör vara att järnvägen skall öka sin andel av den svenska godstransportmarknaden. Att bara slå vakt om de godstransporter som finns i dag är enligt min mening en passiv politik. Borlänge och Kopparberg är goda exempel på att en ökning av järnvägens andel av godstransportmarknaden inte bara är en ambition, utan på att ambitionen också blir verklighet. År 1987 skickades från Borlänge 3,3 milj. ton gods, år 1988 skickades 3,6 och prognosen för år 1989 innebär minst 4,2 milj. ton. År 1987 ankom till Borlänge 2,5 milj. ton, år 1988 ankom 2,9 och prognosen för år 1989 innebär minst 3,7 milj. ton. Jag kan bara beklaga att Viola Claesson har tolkat SJ:s planer på att få ett rationellt produktionssystem som bristande ambition att öka sin andel av godstransportmarknaden. Sammanfattningsvis är alltså utsikterna goda för Kopparberg och Borlänge att öka sin godsvolym på järnväg.

Herr talman! Tack för svaret. Jag har lovat att hälsa från alla SJ-anställda och fackligt aktiva inom Statsanställdas förbund som jag har träffat på olika håll i landet, bl.a. i Malung och i Vännäs där jag var i går kväll. De som arbetar där har ett samstämmigt budskap till Georg Andersson och den övriga regeringen: Om de hotade bandelarna i deras regioner läggs ned hotas miljön, jobben och kommunernas ekonomi. Jag har naturligtvis även diskuterat med företrädare för dessa kommuner. Georg Andersson har bakat ihop fyra frågor och lämnat ett svar på dem, vilket inte ger mig särskilt mycket taletid. Anledningen till en av mina frågor är att jag har talat med herr Beijbom, som är chef för SJ:s gods.

Borlänge har haft just den fina utveckling på godstransportområdet som Georg Andersson talar om. Det är jag mycket väl medveten om, och det är ingen nyhet. Men vad jag talar om, Georg Andersson, är framtiden. Kan Georg Andersson ge en bättre garanti än den som ges i svaret, t.ex. att Borlänge också som sekundärterminal kommer att kunna utvecklas på det positiva sätt när det gäller godstransporter som Georg Andersson talade om i sitt svar?
Herr talman! Jag tackar Viola Claesson för hälsningen från de SJ anställda, men jag behöver inte gå den omvägen för att få kontakt med dem. Jag har själv utomordentligt goda kontakter med dem som arbetar inom SJ, och vi för ständigt diskussioner om dessa frågor. Utvecklingen är inte problemfri, men Viola Claesson gör det mycket enkelt för sig genom att framstå som om hon kan rädda varje transport på järnväg och ändå utveckla järnvägstrafiken så att den i framtiden blir effektiv, konkurrenskraftig och uthållig. Målsättningen med riksdagens och regeringens trafikpolitik är att SJ skall bli ett konkurrenskraftigt transportföretag som kan ta mer gods på grund av att SJ erbjuder kunderna goda tjänster. Och jag tycker att Viola Claesson skulle lägga ned litet arbete på att hjälpa till med den omvandlingsprocessen och förklara och stödja det fortsatta arbetet och inte bara måla upp skräckbilder. Viola Claesson talade om risken för att SJ lägger ned verksamhet och ger intrycket att det håller på att ske en omfattande nedläggning, medan verkligheten är, som jag sade i mitt svar, att SJ redan nu har tecknat kontrakt som innebär mer gods på järnvägstransporter, dvs. en överflyttning från landsvägstill järnvägstransporter. Det om något är väl löftesrikt och hoppingivande för en bra trafikpolitik och därmed i detta avseende också en bra miljöpolitik.
Herr talman! Georg Andersson ägnar mycket tid åt att diskutera vad jag har uppfattat om vissa saker. Jag vill därför ställa en fråga till Georg Andersson. Har jag totalt missuppfattat beskedet från SJ:s företrädare, som jag har har träffat i egenskap av trafikutskottsledamot, om att 2 000 industristickspår skall rivas upp? Är det rätt eller fel? Har jag fel i fråga om att SJ kommer att överföra gods — det har uttryckts precis på det sättet — från järnväg till landsväg, om detta gods över huvud taget skall fraktas, i en omfattning som motsvarar en till två miljoner ton gods? Jag talar inte om de siffror som Georg Andersson redovisar för dagsläget, utan jag talar om vad som kommer att hända när dessa 2 000 industristickspår läggs ned. Det gäller även de bandelar som är hotade, bl.a. i Vännäs, och som har persontrafik men också godstrafik. Om persontrafiken läggs ned och överflyttas till landsväg och buss drabbas självklart även godstrafiken. Känner Georg Andersson till någon analys av hur detta kommer att slå?
Herr talman! SJ överför inte gods från järnväg till landsväg. Det är kunderna som bestämmer hur de vill transportera sina varor. Det är viktigt att hålla isär. Det är faktiskt inte på det sättet som gång på gång görs gällande att det är SJ som bestämmer att gods skall transporteras på landsväg. SJ lämnar offerter och försöker utveckla en trafik som är effektiv och kundanpassad. I vissa lägen kan SJ inte konkurrera med landsvägstrafiken. Vi får erkänna detta. Men totalt sett håller SJ på att utveckla sin godstrafik för att kunna ta emot mer gods. Därför är det fel att som Viola Claesson gör försöka hålla liv i myten om att 2 miljoner ton gods skall föras över från landsväg till järnväg. Utvecklingen går inte i denna riktning.
Herr talman! Det börjar låta bättre och bättre. Jag skulle vilja ha ett positivt besked även på en av de andra frågor jag ställde. Skall SJ riva upp 2 000 industristickspår eller inte? Detta är en mycket stor fråga för många som vet hur mycket gods som kan fraktas på dessa banor. Under de år som jag har jobbat med trafikpolitiken har jag uppfattat att det åtminstone fordras banor och spår för att man över huvud taget skall kunna ha rullande materiel för att transportera gods eller personer. Jag vill ställa ytterligare en fråga: Vad betyder sekundärterminalerna? Georg Andersson har inte sagt ett ord om dem. Fick jag fel besked av Beijbom, chefen för SJ:s gods, när han sade att ansvaret för fortsatta godstransporter vid sekundärterminalerna i framtiden kommer att vila på kommuner och privata åkerier? Var det fel?
Herr talman! Det är inte möjligt att i dag säga exakt hur många meter räls som kommer att bli överflödiga när kunderna väljer annan trafik än järnvägstrafik. Men det är intressant att notera att det i dag planeras för byggande av järnvägar i en omfattning som inte har skett på många år.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga. Sekundärterminalernas status är faktiskt avgörande för väldigt många kommuner i landet och även för de framtida godstransporterna. Kan vi som bor i Dalarna och de SJ-anställda där lita på att Beijboms besked om en sekundärbanas status inte har någon betydelse? Kan vi, Georg Andersson, lita på att också sekundärterminalerna i framtiden kommer att ha gods i samma omfattning som i Borlänge i dag? Det är faktiskt en avgörande fråga.
Herr talman! När det gäller utvecklingen av godstrafiken från Borlänge är prognoserna mycket goda. Jag vädjar till Viola Claesson att inte med tekniska argument försöka skapa en annan bild.
Herr talman! Georg Andersson, det är inte fråga om tekniska argument, det är besked från chefen för SJ:s gods som handlar om SJ:s nya godsstrategi. Den innebär ett litet fåtal huvudterminaler i landet. Borlänge är ingen huvudterminal, utan den har klassats som sekundärterminal. Enligt Beijbom kommer man i fråga om sekundärterminalerna inte längre att kunna lita på ett statligt ansvar för att gods skall finnas kvar. Om Borlänge kommun eller privata åkerier inte kan eller vill ta över detta ansvar vad händer då med en sekundärterminal av denna typ? Det är inte en teknisk fråga, utan det är en politiskt mycket viktig fråga.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att enligt ett enigt riksdagsbeslut snarast bereda äldre och handikappade möjlighet att erhålla bostad och vård i annan kommun än den egna. Den fråga Elisabeth Fleetwood tar upp behandlas för närvarande av äldredelegationen. I dess uppdrag ingår enligt direktiven att ”visa hur äldre och handikappade skall kunna flytta till särskilda boendeoch vårdformer i annan kommun eller annat landsting än det egna”. Utgångspunkten skall, enligt direktiven, ”vara att finna en lösning genom överenskommelser mellan huvudmännen”. Delegationen är för närvarande i slutskedet av sitt arbete och beräknas avlämna sitt betänkande före sommaren. Inom kort kommer således ett förslag att föreligga om hur äldre och handikappade skall ges utvidgade möjligheter att flytta till annan kommun än den egna.

Herr talman! Först vill jag gärna säga att Elisabeth Fleetwood och jag har samma uppfattning i sak. Det är nödvändigt att vi finner former som medger att också äldre och handikappade som bor i olika inrättningar som kommun och landsting har kan flytta, när de har skäl till att göra det. Så i sakfrågan har vi samma ståndpunkt. Frågan har lämnats till äldredelegationen, därför att vi har en rad mycket viktiga frågor som gäller service, vård och stöd för den gruppen människor att ta ställning till. Det är egentligen skälet till att delegationen inte har blivit färdig i denna fråga. De andra frågorna är ganska komplicerade, i varje fall delvis, och vi har samlat allt till ett slutbetänkande. Det kommer, som jag sagt i mitt svar, under våren. Jag vågar inte säga vilken vecka, Elisabeth Fleetwood, men betänkandet är på gång. Det kommer också att innehålla ställningstagande till möjligheterna att flytta. Precis som riksdagen har sagt skall landstingsoch kommunförbunden lämna rekommendationer till huvudmännen om hur detta skall ske. Om det blir rekommendationer eller om vi skall välja en strängare form är ännu inte klart. Om det blir rekommendationer kan dessa träda i kraft omedelbart. Landstingsförbundet har redan antagit en rekommendation i november i fjol. Kommunförbundets ställningstagande är ännu inte klart. Om det däremot skall väljas andra vägar, exempelvis lagstiftning — och vi har beredskap för det — då är det riksdagen som skall besluta efter en remissomgång. Det kommer alltså att ta ytterligare tid. Detta är läget just nu. Delegationen har bett att få återkomma under maj månad med ett definitivt ställningstagande och besked.

Herr talman! Den fråga som närmast har bäring på vidgade möjligheter gäller om det skall ställas särskilda villkor för rätten att kunna flytta. Det har diskuterats i många år om man måste visa att det finns en anknytning till den kommun dit man vill flytta eller om flyttning skall kunna ske helt fritt. Här finns olika uppfattningar också i delegationen. Men jag tror att vi alla är överens om att man skall ha rätt att ställa sig i kön i den kommun dit man vill flytta och bli behandlad som en av dem som söker plats där. Om det dessutom skall ställas krav på att man skall kunna motivera sin flyttning, t.ex. med att man har släktingar eller en god vän, att man vill studera eller har någon annan anknytning, eller om det skall vara helt öppet att flytta, är en fråga som har att göra med vidgade möjligheter. Vi har alltså ännu inte tagit ställning.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag anser att det är uteslutet att en kurd från Turkiet, som enligt egen uppgift aktivt har arbetat för ökad kurdisk självständighet i Turkiet, kommer att fängslas eller utsättas för annan politisk förföljelse vid återkomsten. Som direkt svar på Maria Leissners fråga kan jag säga att det inte är uteslutet att en person som gjort sådana uttalanden kan komma att fängslas eller utsättas för annan politisk förföljelse vid en återkomst till Turkiet. Jag vill dock erinra om att Sverige inte utvisar personer till ett land där de bedöms bli utsatta för politisk förföljelse. Vi följer mycket noga utvecklingen i Turkiet för att kunna göra en rättvis och riktig bedömning i ärenden angående asylsökande från detta land. Varje utlänningsärende bedöms emellertid individuellt. Det avgörande vid denna bedömning är om det mot bakgrund av vad som är känt om den enskildes förhållanden och om situationen i Turkiet kan antas att han eller hon riskerar politisk förföljelse. Enbart den omständigheten att en person är kurd och kommer från Turkiet innebär inte att han eller hon har behov av fristad här. I de ärenden som regeringen har fattat beslut om utvisning har regeringen, utifrån det material som förelåg vid beslutstillfället, självfallet gjort den bedömningen att den sökande inte riskerar vare sig politisk förföljelse eller fängslande.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Invandrarministern slår fast att det inte är uteslutet att sådana kurder som jag har frågat om kommer att utsättas för politisk förföljelse vid hemkomsten till Turkiet. Förhoppningsvis betyder det att det finns en viss medvetenhet i regeringskansliet om den mycket svåra situation som råder när det gäller många av de turkiska kurderna. Framför allt gäller det de som arbetar för någon form av erkännande av den kurdiska etniska identiteten eller för politisk självständighet. Men verkligheten — trots den förståelse som jag tycker mig finna i svaret — ser helt annorlunda ut. För två veckor sedan hungerstrejkade en grupp kurder i Motala för sina utvisningshotade kamrater. Två av dessa hade fått nej från regeringen, trots att en av dem hade varit fängslad och hade torterats i Turkiet för sina aktiviteter. Bedömningen var att de inte var trovärdiga och att deras uppgifter väsentligen var överdrivna. Nu hotas ytterligare ett femtontal i gruppen av utvisning. Beslutet i dessa fall har exakt samma motivering. Gruppen kom till Sverige för bara några månader sedan. En annan turkisk kurd har också nyligen fått besked, en lastbilschaufför som körde förnödenheter till kurder i Iran och Irak och som greps av polisen för sina aktiviteter och fängslades. Han har också utsatts för misshandel. Även han har fått besked om att han inte har tillräckliga skäl för att få asyli Sverige. I det sista fallet som jag vill berätta om handlar det om en liten tioårig flicka, vars pappa har fängslats för sina politiska aktiviteter. Flickan tvingades gömma sig. Hon tvingades också se på när mamman misshandlades. Dessa två har nu kommit till Sverige. Invandrarverket säger nej. Motiveringen är att de icke är trovärdiga. På senare tid har det kommit en rad beslut rörande kurder som har anhöriga som varit politiskt aktiva. Men vissa har också själva varit politiskt aktiva i Turkiet. De har ofta fått likartade motiveringar — detta trots att vi vet att det är synnerligen bekymmersamt för denna grupp människor.
Herr talman! Maria Leissner säger att det tycks finnas en viss medvetenhet hos regeringen om de turkiska kurdernas svårigheter. Jag vill påstå att det sannolikt blir dagens understatement här i kammaren. Jag tror att Maria Leissner och jag är lika medvetna om förhållandena i Turkiet. Maria Leissner har ställt en generell fråga. Jag har gett ett så generellt och klart svar som jag kan ge. Maria Leissner vet mycket väl att jag inte kan diskutera enskilda ärenden. Men samtidigt vill jag göra ett mera generellt påpekande. Det finns nämligen exempel på kurder som har sänts tillbaka till Turkiet, därför att deras skäl inte har ansetts vara tillräckliga eller därför att deras skäl inte har bedömts trovärdiga. Dessa kurder håller fortfarande kontakt med oss. Vi hör alltså av dem, eftersom de fortfarande försöker komma hit —- t.ex. med hänvisning till anknytningen. Om dessa kurder vet vi alltså att de inte har utsatts för förföljelse, att de inte har fängslats eller råkat ut för någonting annat. Detta är bara ytterligare ett exempel på att det inte går att uttala sig generellt i dessa frågor. Enskilda ärenden kan jag, som sagt — och det vet Maria Leissner — inte diskutera här i kammaren.
Herr talman! Självfallet tycker jag att det är tillfredsställande att höra att man uppmärksammar just den här gruppens svårigheter i och med att personerna i fråga riskerar att sändas tillbaka till Turkiet. Jag hoppas att det också återspeglar sig i de praktiska beslut som fattas. Men min fråga gällde inte dessa enskilda personer, som ju är ganska många, utan jag ställde frågan därför att det har avtecknat sig ett mönster på senare tid. Det har ju förekommit en rad nej i likartade fall, med samma motivering. Man kan konstatera att det finns en politisk aktivitet i bakgrunden — det kan också gälla anhöriga till den som har fått nej. Därför undrar jag om regeringen på något sätt har förändrat praxis när det gäller denna grupp. Sedan vill jag bara säga att jag är utomordentligt oroad över de enskilda fall som jag här har tagit upp.

Herr talman! Mot bakgrund av en rapport från Amnesty International som påtalar att det begås uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna i Somalia har Maggi Mikaelsson frågat mig om jag kan garantera att flyktingar som utvisas till Somalia tillförsäkras grundläggande mänskliga rättigheter och inte riskerar sina liv vid återkomsten. På grund av återkommande frågor i ämnet får jag tydligen i pedagogiskt syfte än en gång slå fast: Sverige utvisar inte flykingar. Utgångspunkten för och utformningen av den svenska flyktingpolitiken är nämligen sådan att den som riskerar förföljelse i sitt hemland och som är i behov av en fristad i Sverige får stanna här. Även andra som har lämnat sitt hemland av mindre starka politiska skäl ges skydd här. Den svenska bedömningen av asylsökande som har kommit hit sker i enlighet med en lagstiftning som i vissa avseenden ger asylsökande ett starkare skydd än vad som stadgas i 1951 års Gen&vekonvention angående flyktingars rättsliga ställning. Den garanti som Maggi Mikaelsson efterlyser skapas genom att varje utlänningsärende blir individuellt bedömt. Frågan om huruvida en person skall få stanna i Sverige med stöd av utlänningslagstiftningen blir alltså besvarad med utgångspunkt i vad som är känt om den asylsökandes förhållanden i hemlandet. Avgörande vid denna individuella prövning är om man kan anta att det finns risk för förföljelse i det enskilda fallet. Enbart det faktum att den asylsökande kommer från ett visst land innebär inte att asyl automatiskt kan beviljas. Genom bl.a. våra utlandsmyndigheter, FN och rapporter i pressen och från oberoende organisationer och institut följer invandrarverket och regeringen noga utvecklingen i världen i fråga om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Amnesty Internationals rapportering om förhållan dena i bl.a. Somalia ingår i det material som studeras inom regeringskansliet. Vad gäller just Somalia kan det konstateras att antalet asylsökande som kommit till Sverige därifrån har ökat sedan slutet av förra året. Till följd av den senaste tidens händelseutveckling i det landet har invandrarverket numera — efter en individuell prövning — funnit att det i merparten av asylärendena rörande somalier har funnits skäl att bevilja uppehållstillstånd i Sverige. Beslut om utvisning av somalier — liksom av andra asylsökande — sker endast i de fall där utredningen i det enskilda ärendet visar att det inte finns risk för förföljelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Anledningen till att jag ställer frågan är en konkret händelse, där en somalisk asylsökande har blivit utvisad. Tre dagar innan beslutet skulle verkställas beslutade dock invandrarverket att ompröva utvisningen, och det är mycket bra. Vid kontakt med invandrarverket har jag fått veta att situationen i Somalia har förvärrats och att antalet asylsökande ökar, precis som Maj-Lis Lööw påpekar i sitt svar. Det finns kanske inte anledning att gå närmare in på den politiska situationen i Somalia, men det är ett okänt och slutet land, ett av världens minst utvecklade länder. Det är en militär enpartistat, som utsätter motståndare till regimen för en hänsynslös behandling. I Amnestyrapporten redovisas att det begås upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna och att de torterade är legio. En annan sak som har aktualiserat min fråga är handläggningsrutinerna. Det är självfallet en stor psykisk press att vara osäker om huruvida man skall bli utvisad eller inte, och därför undrar jag om det inte skulle gå att påskynda informationen. Eftersom det uppenbarligen är känt att situationen i Somalia har förvärrats och att flera asylsökande kommer, borde det gå ut signaler om detta till dem som handlägger asylansökningarna. För den människa som vet eller tror att hon skall bli fängslad, torterad och troligen dödad om hon kommer tillbaka till sitt hemland är det mycket plågsamt att leva i ovisshet. Det borde då snabbt gå ut information, om situationen förvärras, som den uppenbarligen har gjort i Somalia, vilket invandrarverket också vet om. Därför undrar jag om invandrarministern ser någon möjlighet att snabbare gå ut med information.
Herr talman! Vi gör nu stora ansträngningar för att påskynda beslutsprocessen i asylärenden över hela fältet beträffande alla asylsökande. Det är, precis som Maggi Mikaelsson säger, mycket plågsamt med de långa väntetiderna.
Herr talman! Det känns bra att veta det, Maj-Lis Lööw. Jag lider verkligen med den person som jag här har talat om. Trots att invandrarverket i ett antal månader har känt till att situationen har varit besvärlig och att antalet asylsökande har ökat, har man beslutat att utvisa denna person. Utvisningen har överklagats och blivit fördröjd på grund av att personen i fråga har varit sjukskriven. Jag anser därför att det på något sätt borde ha gått ut en signal långt tidigare, så att just den människa som jag har uppmärksammat — det finns säkert fler — skulle ha sluppit denna plåga. Beslutet i detta enskilda fall skall nu omprövas. När det är känt att situationen har förvärrats på ett drastiskt sätt borde det mycket snabbt gå ut information, så att det kan göras en ny bedömning i de individuella fallen.

Herr talman! Inger Koch har frågat mig vad regeringen avser att göra för att medverka till att hjälpsändningar kan nå fram till de nödlidande i södra Sudan. Situationen i Sudan kräver en samlad internationell nödhjälpsinsats. Det gäller nu att under en begränsad tidsperiod föra in och distribuera livsmedel och andra katastrofförnödenheter till hundratusentals krigsdrabbade och svälthotade människor i södra Sudan. Uppemot två miljoner människor har lämnat sina hem, varav ca 350 000 har gått över gränsen till södra Etiopien. Under förra sommaren uppges 250 000 människor ha dött som en följd av den svåra situationen i södra Sudan. För att om möjligt avvärja en liknande — nära nog ofattbar — katastrof i år har FN och det övriga givarsamfundet engagerat sig i en omfattande hjälpoperation, den s.k. Operation Lifeline Sudan, som inleddes i början av april. Målsättningen är att via åtta transportkorridorer föra in och distribuera drygt 100 000 ton livsmedel och andra förnödenheter. Transporterna sker med tåg, lastbilar, pråmar och flyg. Från svensk sida har vi sedan hösten 1988 bidragit med ca 26 milj.kr. från katastrofanslaget till nödhjälpsinsatser i Sudan. De svenska biståndsmedlen har huvudsakligen förmedlats via svenska enskilda hjälporganisationer. I går fattade regeringen härutöver beslut om ett extra bidrag på 10 milj.kr. till UNICEF för just Operation Lifeline. Vi har också ställt medel till världslivsmedelsprogrammets förfogande för anställning av tre svenska logistikexperter, som reste till området redan i lördags. En stor del av hjälpen förs in via grannländerna Kenya och Uganda. Samtidigt har vi noterat att hjälpsändningarna över gränsen från Etiopien ännu inte påbörjats. Den svenska regeringen har därför riktat en vädjan till den etiopiska regeringen om att alla vägar snarast måste öppnas för att underlätta hjälparbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Biståndsministern har lämnat ett mycket utförligt svar. Vi är alla upprörda över den situation som har uppstått i södra Sudan. Biståndsministern säger i svaret att Sverige har lämnat ett stort bidrag, och det är mycket positivt — vi har tagit vårt ansvar i denna fråga. Biståndsministern säger även att en stor del av hjälpen förs in via grannländerna. Det har fungerat via Kenya och Uganda, men man har noterat att hjälpsändningarna över gränsen från Etiopien ännu inte har påbörjats. Den svenska regeringen har därför mycket förtjänstfullt riktat en vädjan till den etiopiska regeringen om att alla vägar snarast måste öppnas för att underlätta hjälparbetet. Utrikesutskottet hade i förra veckan ett möte med företrädare för den etiopiska regeringen, som dock är oförstående för problemen och det svåra lidande som flyktingarna utsätts för. Jag vill därför fråga om biståndsministern nu är beredd att medverka till att frågan om Etiopien och dess regerings agerande kan tas upp till diskussion i FN. Det är viktigt att problemen diskuteras internationellt, med tanke på den etiopiska regeringens uppenbara brott mot mänskliga rättigheter och ovilja att underlätta FN:s och alla Övriga länders ansträngningar för att hjälpa dessa flyktingar.
Herr talman! Som vi alla vet är situationen i detta område, som kallas Afrikas horn, mycket labil. Det rör sig både om inbördeskrig och om andra oroligheter, och det gör att just gränsfrågorna är mycket ömtåliga. Vi har alltså riktat en vädjan till Etiopien att i denna mycket allvarliga situation tillåta hjälpsändningar. Det är inte bara den svenska regeringen som har gjort det utan även andra regeringar. Dessutom pågår det, som jag sade i mitt svar, en stor internationell hjälpinsats, där FN:s olika organ är med. Vi samarbetar alltså nära med FN i dessa frågor.
Herr talman! Jag tackar för det. Jag vet att Sverige samarbetar nära med FN i dessa frågor, men det vore ändå bra om vi fick till stånd en debatt i FN om Etiopien och dess ovilja att medverka till att konflikten kan lösas, men framför allt om oviljan att medverka till att hjälpsändningarna når fram till de människor som behöver dem och som annars dör och utsätts för svåra lidanden. Denna fråga måste nu diskuteras på ett annat plan i FN, t.ex. i generalförsamlingen eller i FN:s säkerhetsråd.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat utbildningsministern om det är rimligt att gamla folkhögskolor med färre elevveckor än 4 000 skall avstå ytterligare för att de nya skall nå upp till 4 000 elevveckor. Och om inte, skall de få undantas från nedskärningen? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. I årets budgetproposition anför min företrädare att det torde bli nödvändigt att även inför budgetåret 1989 81 en rimlig omfattning på sin verksamhet. Den åtgärd som aviseras i budgetpropositionen har ansetts vara nödvändig av finansiella skäl och den omfattar samtliga skolor. I den propositionen föreslås vidare att regeringen skall få riksdagens bemyndigande att göra de omfördelningar som behövs för att vidga verksamheten vid de nytillkomna skolorna till en acceptabel nivå. Den del av budgetpropositionen som behandlar de olika anslagen under littera C. Vuxenutbildning — och där regeringen begär detta bemyndigande — behandlas för närvarande av riksdagen. I direktiven till folkhögskolekommittén ingår att kommittén skall komma med förslag till hur den bidragsberättigade undervisningsvolymen skall fördelas till folkhögskolorna. De problem som Marianne Andersson tar upp i sin fråga kommer att behandlas utförligt när kommittén har lagt fram sitt förslag.

Herr talman! Jag är inte särskilt imponerad av centerns agerande i vad gäller ständiga överbud på en lång rad av de områden som riksdagen behandlar. Det är naturligtvis lätt att i varje läge säga att man har ytterligare si eller så många miljoner att skjuta till. Summerar man den typen av överbud kommer andra partier här i riksdagen, som tidigare kanske har betraktats som statsfinansiellt mindre ansvarsfulla, att jämförda med centern framstå som återhållsamma och näst intill sparsamma. Marianne Andersson skall kanske vara litet försiktig när hon utgår från att det alltid finns nya pengar att stoppa in i alla de system som centern säger sig vilja förbättra. Politiken blir inte trovärdig. Däremot kan jag som folkbildare, med den bakgrund jag har både i folkhögskolevärlden och i studieförbunden, notera att en del folkhögskolor har bekymmer. Jag är inte okunnig om den saken. Jag tycker att min företrädare gjorde rätt som tillsatte en folkhögskolekommitté som mot denna bakgrund skall se över dessa bekymmer och komma med förslag till hursstatsbidragen skall hanteras och fördelas. I avvaktan på detta förslag vore det faktiskt inte särskilt klokt av mig att nu gå ut och ha principiella synpunkter på det arbete som kommittén just bedriver.

Herr talman! Som jag sade förut är jag inte okunnig om folkhögskolornas situation. Jag är heller inte okunnig om den situation som de här små folkhögskolorna befinner sig i. Om vi väljer att göra undantag i förhållande till det utredningsuppdrag som lagts fram, blir det naturligtvis vanskligt att i övrigt hantera den stora frågan. Jag vill på den punkten vara försiktig. Mot den bakgrunden hoppas jag att folkhögskolekommittén bedriver sitt arbete skyndsamt, så att vi snabbt kan klara ut dessa frågeställningar i en samlad bedömning, utan att för den skull åstadkomma nya lappverk och kompromisser som i framtiden skapar nya bekymmer. Det är den ambition jag har, och därför tycker jag att det är klokt att avvakta kommitténs arbete.

Herr talman! Problemet för mig är att jag inte har lika mycket pengar som Marianne Andersson har. Jag måste faktiskt ta hänsyn till att det finns någonting som heter statsfinansiellt ansvarstagande. Mot den bakgrunden kan man inte ständigt, där man stöter på nya bekymmer, säga att dessa betalar vi för och sedan går vi vidare. Vi måste faktiskt göra totala bedömningar av systemen. Det är det vi håller på med. Jag tror också att det vore klokt av centern att delta i den typen av mer ansvarsfullt politiskt agerande.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat kommunikationsministern om han är beredd att pröva möjligheten att låta luftfartsverket ”godkänna” vissa utländska flygutbildningar och att göra utbildningen vid dessa berättigad till studiestöd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det nya studiemedelssystem som gäller sedan den 1 januari 1989 är mycket generöst när det gäller möjligheten att finansiera högskolestudier utomlands. Med några få undantag är det således numera möjligt att få studiemedel för i princip all högskoleutbildning utanför rikets gränser. Jag är övertygad om att dessa nya regler kommer att medföra positiva effekter såväl för landet som helhet som för enskilda personer. Även om det alltså finns en ambition att studiemedel skall kunna beviljas för i princip all högskoleutbildning utomlands har det dock visat sig nödvändigt att införa vissa begränsningar, t.ex. för trafikflygarutbildning. Centrala studiestödsnämnden, som enligt regeringens bemyndigande äger rätt att utfärda närmare bestämmelser om villkoren för studiemedel för utlandsstudier, har således föreskrivit att studiemedel inte skall beviljas för sådan utbildning utomlands. Jag har under hand inhämtat att nämndens ställningstagande skall ses mot följande bakgrund. För trafikflygarutbildning i Sverige beviljas studiemedel till studerande vid trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed och vid Bromma flygskola. Utbildningen vid Ljungbyhed bedrivs i samarbete mellan staten — chefen för flygvapnet — och SAS, Linjeflyg och Swedair i enlighet med ett avtal mellan parterna. Bromma flygskola drivs i enskild regi men med visst bidrag från staten. Utöver dessa två läroanstalter finns trafikflygarutbildning vid ytterligare ett antal privata läroanstalter i Sverige. Utbildningen vid dessa berättigar inte till statliga studiemedel. Ur studiesocial synvinkel är utbildningen vid trafikflygarhögskolan givetvis att föredra eftersom utbildningen där, till skillnad från vad som gäller vid Bromma flygskola och andra privata pilotskolor, är avgiftsfri. Med hänsyn till att trafikflygarutbildning är mycket kostsam är detta en väsentlig fördel för de studerande. Det är ett nationellt intresse att det inom Sverige utbildas ett tillräckligt antal piloter för arbetsmarknadens behov. Av olika skäl, bl.a. svårigheter att förse utbildningen med ett tillräckligt antal kvalificerade lärare och instruktörer, har trafikflygarhögskolan ännu inte kunnat utbilda det antal piloter som förutsågs när utbildningen inrättades. Det är, enligt min mening, förenat med uppenbara risker att, i ett läge när den svenska trafikflygarutbildningen fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede, genom studiestödet stimulera svenska studerande att skaffa sig pilotutbildning utomlands. En sådan ordning skulle nämligen ytterligare försvåra uppbyggnaden av en inhemsk utbildningskapacitet. Inriktningen från statsmakternas sida bör därför i första hand vara att genom olika åtgärder öka antalet trafikflygare som utbildas i Sverige. Först i ett läge då utbildningen i Sverige har uppnått en tillräcklig omfattning är det enligt min mening motiverat att bevilja studiemedel för utbildning vid utländska läroanstalter. Med hänsyn till att utbildning i Sverige i allmänhet är billigare för den enskilde är en sådan prioritering också motiverad ur en strikt studiesocial synvinkel. Jag anser att det mot denna bakgrund finns goda skäl för centrala studiestödsnämndens ställningstagande i frågan. När det visar sig möjligt att höja den svenska utbildningskapaciteten till en tillräckligt hög nivå, jag syftar här i första hand på trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed, finns det enligt min uppfattning inte heller något skäl att bibehålla den restriktiva inställningen när det gäller studiemedelsbeviljningen för utlandsstudier. I ett sådant läge är jag alltså beredd att, i enlighet med Görel Bohlins förslag, ge luftfartsverket i uppdrag att göra en översyn av vilka utbildningar som bör komma i fråga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Med den enorma utveckling som har skett inom civilt trafikflyg är det inte underligt att vi har fått en rad bristyrken på luftfartssidan, och ett av dem är pilotyrket. Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed har bl.a. på grund av lärarbrist, som det sägs i svaret, inte kunnat svara upp mot behovet. Lärarbristen är den verkliga flaskhalsen för denna arbetstagargrupp. I dag fick jag tidningen Flygbranschen. En hel sida i den tidningen omfattar just problemen med pilotbrist och lärarbrist. Avgången från flygbolagen på grund av pensioneringar är just nu mycket stor, vilket förstärker denna bristsituation i en tid då man i stället skulle behöva svara upp mot en ytterligare ökning av luftfarten. Det finns en efterfrågan, och det finns ett behov av att flygbolagen samarbetsmässigt närmar sig Europa. Resandet ökar på grund av näringslivets utveckling och de enskilda människornas utökade privatresande. Det är bra att studiemedel nu kan beviljas för högskoleutbildning utanför rikets gränser och att medelstilldelningen är generös. Ofta blir det ju fråga om en kompletterande utbildning, eftersom exakt samma utbildning inte finns i Sverige. Vad beträffar trafikflygarutbildning i USA skulle det dels vara en för Sverige utbildningsmässigt mycket ekonomisk lösning att bevilja studiemedel för utbildning vid vissa akademier där, dels skulle man klara nuvarande flaskhalssituation. En utbildning i USA är ju på ett visst sätt en kompletterande utbildning till den svenska, eftersom man på köpet får goda kunskaper i engelska, främst flygengelska, och man får kännedom om ett luftfartssystem i en annan del av världen. Vi har höga krav på utbildningen inom området i Sverige. Det är bra. Men det finns sannerligen bra akademier i USA också, och jag har fullt förtroende för luftfartsverkets möjligheter att licensiera utbildningar i pilotyrket utomlands. Det är sannolikt inte många personer som skulle bli aktuella, så det kan inte vara någon ekonomisk fråga — särskilt som motsvarande utbildning i Sverige är oerhört mycket dyrare för svenska staten. Man har nu från statens sida omprövat sin inställning beträffande studiehjälp i en rad andra sammanhang, och i Sverige finns det en stor efterfrågan på trafikpiloter. Inom parentes sagt är detta ett område på utbildningssidan som är ganska udda för en skolpolitiker. Kan den positiva ton som trots allt finns i slutet av svaret leda till att statsrådet, i samråd med luftfartsverket och kommunikationsdepartementet, kan öppna dessa möjligheter inom en snar framtid för att lösa en situation som nu är krisartad?
Herr talman! Det råder inget tvivel om att detta är ett viktigt område. Det finns en kraftig tillväxt, och det finns ingen anledning att anta att den skulle komma att avta inom området — snarare tvärtom. Tillväxten ökar säkert. Detta kräver i många avseenden professionella aktörer. En viktig grupp är naturligtvis piloterna. Mot den bakgrunden har man betraktat det som ett nationellt intresse att det i Sverige finns en högskola för utbildning av piloter som håller god standard och hög internationell klass. En sådan utbildning har skapats som ett gemensamt initiativ från branschens företrädare, de företag som jag tidigare räknade upp, och från statens sida. Utbildningen håller nu på att byggas upp. Innan utbildningen har nått den konsolidering som är nödvändig för en sådan institution, vill jag inte medverka till att vi försvårar uppbyggnaden genom att öppna en möjlighet för svenska studerande att välja en annan motsvarande eller kompletterande utbildning utomlands. Det är detta som är skälet till att vi faktiskt avvaktar på den punkten. När detta minst sagt centrala nationella motiv är uppfyllt, dvs. att vi har en egen högskola på området som klarar denna utbildning, har vi inget emot att öppna för studiemedel också vid högskolor utanför våra gränser. Jag tror också att det ligger i linje med intresset inom branschen, som ju faktiskt har ett avgörande inflytande över i vilken utsträckning som instruktörer och lärare ställs till förfogande, att slå vakt om den svenska utbildningen i Ljungbyhed. Mot den bakgrunden vill jag avvakta med beviljande av studiemedel för utlandsstudier innan vi är exakt klara över den utveckling som sker i Ljungbyhed.